Herr talman! Riksdagen går i dag att fatta beslut om sina lokalfrågor på längre sikt. Det förslag som nu framläggs för riksdagens prövning bygger på ett omfattande och noggrant utredningsarbete. Jag vill passa på tillfället att framföra ett tack till förvaltningsstyrelsen och dess byggnadskommitté för det stora arbetet som styrelsens och kommitténs ledamöter, experter och utredare under de senaste två åren nedlagt på frågorna. Problemen har varit många, men man har inte sparat någon möda för att lösa dem på ett tillfredsställande sätt. Det är min och konstitutionsutskottets uppfattning att riksdagen härigenom har fått en hållbar grund för att fatta beslut som blir utgångspunkten för ett förverkligande av en värdig och effektiv boning för riksdagen under en lång tid framöver. Jag vill också tacka utskottets ledamöter och icke minst dess kansli för det omfattande beredningsarbete som nedlagts på frågorna. Arbetet på att lösa riksdagens lokalfrågor på längre sikt har nu pågått sedan mer än tio år. Det var 1967 års riksdag som fattade det första beslutet om igångsättandet av utredningsarbetet. Frågan om övergång från två till enkammarsystem var en väsentlig faktor. Även oberoende av denna stod det dock redan då klart att riksdagens lokalbehov inte kunde tillgodoses enbart i riksdagshuset på Helgeandsholmen i det längre perspektivet. Sedan 1967 års riksdagsbeslut har det bedrivits ett fortlöpande och intensivt arbete med riksdagens lokalfrågor. Arbetet har styrts av successiva riksdagsbeslut. Ett mycket viktigt beslut, som fick stort inflytande på det fortsatta arbetet, fattades av 1973 års riksdag. Beslutet innebar att riksdagshuset på Helgeandsholmen under alla förhållanden skulle bevaras för framtiden. Det hus där riksdagen fattat så många av de för vår nuvarande demokrati grundläggande besluten skulle inte få rivas. Bakom detta beslut stod en enhällig riksdag. Det fortsatta arbetet inriktades på två alternativ. Det ena avsåg att riksdagen skulle kvarbli i de nuvarande provisoriska lokalerna vid Sergels torg. Det andra innebar återflyttning till Helgeandsholmen efter ombyggnad av det gamla riksdagshuset. Efter en omfattande utredning stannade förvaltningsstyrelsen för det senare alternativet. Grundfrågan i riksdagsbehandlingen var vilketdera av alternativen som skulle väljas. Efter en lång och omfattande beredning i utskottet av frågorna beslöt riksdagen 1975 att ansluta sig till förvaltningsstyrelsens förslag om återflyttning till Helgeandsholmen. Beslutet låg helt i linje med beslutet att bevara det gamla riksdagshuset. Med 1975 års principbeslut som grundval har arbetet gått vidare. Det fortsatta utredningsarbetet har — som förutsattes 1975 — koncentrerats till frågan om det är möjligt att få funktionsdugliga och i övrigt lämpliga lokaler för riksdagen med utnyttjande av riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Arbetet visade att detta var möjligt. Det förslag som byggnadskommittén framlagt och som förvaltningsstyrelsen anslutit sig till innebär i korthet att riksdagen i fortsättningen får sina centrala funktioner förlagda till riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Riksdagshuset behålles med endast försiktiga ombyggnader. Även riksbankshuset bevaras till stora delar men påbyggs för att bereda utrymme för en ny plenisal med därtill anslutande funktioner. Ledamöternas bostads och arbetsrum förläggs till kanslihuset, som även kommer att bereda utrymme för andra servicefunktioner för ledamöterna. För uppkommande expansionsbehov kan kanslihusannexen tas i anspråk. Förslaget innebär enligt byggnadskommitténs bedömning att riksdagen får väl fungerande lokaler, att tidigare formulerade krav beträffande riksbyggnadernas yttre och inre bevarande kan tillgodoses, att säkerhetsfrågorna kan få en tillfredsställande lösning, att expansionsmöjligheterna är goda och att kostnaderna i fast penningvärde hålls på den nivå som redovisades för riksdagen våren 1976. Även denna gång har åtskilliga motioner väckts, och i flera av dem begärs att riksdagen skall stanna kvar vid Sergels torg. Samtidigt har kritik riktats mot förvaltningsstyrelsens förslag i vissa hänseenden. Konstitutionsutskottet har, som jag redan tidigare sagt, ägnat ett betydande arbete åt att granska förvaltningsstyrelsens förslag ur de olika aspekter som är aktuella och i samband därmed prövat de invändningar och motförslag som framställts. Resultatet av utskottets arbete är att utskottet i allt väsentligt kan tillstyrka förvaltningsstyrelsens förslag. Utskottet har funnit att det framlagda förslaget utgör en ändamålsenlig lösning av riksdagens lokalfrågor i enlighet med riksdagens principbeslut i maj 1975 om en återflyttning till ombyggda lokaler på Helgeandsholmen. Vid sin prövning av ärendet har utskottet utgått från vad riksdagen uttalade 1975, nämligen att den främsta förutsättningen för en god lösning av lokalfrågan är att riksdagen bereds möjlighet att på bästa sätt fylla sina funktioner. Därvid har utskottet understrukit vikten av att ett förslag till lösning av riksdagens lokalfrågor på längre sikt måste ge utrymme för flexibilitet. Lokalerna måste utan svårigheter kunna anpassas till sådana ändrade förhållanden som kan bli aktuella under deras beräknade nyttjandetid. Utskottet har funnit att det av förvaltningsstyrelsen framlagda förslaget i tillräcklig grad tillgodoser de krav på flexibilitet som måste kunna ställas. Expansionsmöjligheterna bedöms vara goda. Utskottet har vidare funnit det möjligt att utan alltför stora ingrepp i byggnaderna omdisponera olika lokaler och lokalgrupper. Utskottet har frågor på längre Sikt Riksdagens lokalfrågor på längre sikt därvid förutsatt att den närmare planläggningen och utformningen av förslagen sker under beaktande av kravet på flexibilitet. Ändringar i olika detaljer måste sålunda kunna företas om det uppkommer förhållanden som moliverar just sådana ändringar. Detta gäller enligt utskottets mening självklart även under det fortsatta projekteringsarbetet. Den kritik som riktats mot förslaget innebär bl.a. att sambandet mellan ledamotsbyggnaden, det gamla kanslihuset, och plenisalen i det påbyggda riksbankshuset anses vara otillräckligt. Därvid har man särskilt framhållit kommunikationsförhållandena vid votering. Utskottet har funnit kritiken överdriven. Förslaget innebär i jämförelse med de rådande förhållandena vid Sergels torg att voteringstiden förlängs med en minut. Det kan enligt utskottets mening godtas. Självklart kan man förutsätta att reglerna för ärendenas avgörande i kammaren också kan ändras. Redan nu sker en sammanföring av ärenden för debatter och avgörande i votering i följd. Sådana överväganden kan även göras i fortsättningen, och de kan framtonas också av andra önskemål, nämligen t.ex. större närvarofrekvens av ledamöterna i kammaren under sessionstiden. Expansionsfrågorna har jag redan berört. Utskottet har för sin del i det framlagda förslaget funnit betryggande garantier för att man i framtiden kan tillgodose detta krav, även av betydande storleksordning. Inte heller de invändningar som i dessa hänseenden framställts mot förslaget kan utskottet sålunda tillstyrka eller finna bärande. | Säkerhetsfrågorna har av utskottet tillmätts en mycket stor betydelse. Inte minst den internationella terrorismens utveckling under senare år har understrukit kravet på att säkerheten kan göras betryggande. Utskottet har i denna del fått utförlig och ingående information. Det har visat sig att de nuvarande provisoriska lokalerna vid Sergels torg genom sin utformning och belägenhet i praktiken inte kan ges en betryggande säkerhetsnivå. Det beror bl.a. på att byggnaden disponeras, förutom av riksdagen, av fjorton andra hyresgäster av varierande storlek och placering, alla med självklara krav på god tillgänglighet, lagerutrymmen., inlastningsmöjligheter, inre kommunikationer etc. Däremot kan säkerhetsfrågorna få en tilltredsställande lösning i det föreslagna riksdagshuskomplexet på Helgeandsholmen. Detta utgör enligt utskottets mening ett mycket starkt skäl för godtagande av förvaltningsstyrelsens förslag. Kostnadsfrågorna har dragits fram i åtskilliga motioner. Därvid har bl.a. gjorts gällande att ett kvarblivande vid Sergels torg skulle bli avsevärt billigare för riksdagen än ett godtagande av förvaltningsstyrelsens förslag. Utskottet har ägnat kostnadsfrågorna en betydande uppmärksamhet.

När det gäller kostnaderna är det självklart att en sammanvägning bör göras mellan riksdagens kostnader och Stockholms kommuns kostnader. Liksom på alla andra områden i samhället måste givetvis den totala bedömningen av användbarheten och de kostnader som kan uppstå i samband därmed vara det avgörande riktmärket. Noteras kan också ett uttalande som gjordes i går av ett borgarråd i Stockholm. Enligt ett tidningsreferat sade borgarrådet att det är ett bättre ekonomiskt alternativ för Stockholms kommun att riksdagen flyttar från Sergels torg, så att kommunen kan ta ut en högre hyreskostnad av andra hyresgäster. Jag vill bara omnämna detta. Jag menar ändå att den sammanvägda totala bedömningen måste vara det avgörande för ställningstagandet. Ett kvarstannande här i huset skulle föranleda stora förändringar i nuvarande byggnader, vilket pekar på att ett kvarblivande skulle betyda avsevärt högre kostnader för riksdagen än som nu finns framräknade. För bedömningen av riksdagens lokalfrågor på längre sikt har utskottet dock inte funnit att skillnaderna i fråga om kostnader bör tillmätas någon avgörande betydelse. Enligt utskottets mening är kostnaderna för det föreslagna ombyggnadsprojektet godtagbara. Utskottet har uttalat att det självfallet är önskvärt att man så mycket som möjligt samordnar det statliga byggande som blir följden om man genomför både regeringskansliets flyttning till Södra Klara och riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen. Man bör då också vidta åtgärder för att förhindra ökade kostnader genom onödig forcering av vissa byggnadsarbeten. Utskottet har ansett att det bör vara möjligt att tillgodose dessa önskemål med den tidsplan som föreligger i ärendet. Det innebär som bekant att riksdagen sommaren / hösten 1983 skall kunna flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Utskottets granskning av det av förvaltningsstyrelsen framlagda förslaget har självfallet omfattat många fler aspekter än dem som jag nu kortfattat redogjort för. Resultatet av prövningen blev, som jag redan nämnt, att utskottet ansett det framlagda förslaget utgöra en ändamålsenlig lösning av riksdagens lokalbehov. Mot den bakgrunden har utskottet bedömt de motionsvis framställda yrkandena om att riksdagen skall uttala sig till förmån för andra lösningar av riksdagens lokalfråga. Utskottet har därvid funnit att det inte finns anledning att ompröva riksdagens principbeslut 1975 att återflytta till Helgeandsholmen. Utskottet avstyrker därmed yrkandena om att riksdagen skall kvarbli vid Sergels torg. Jag vill erinra om att inte heller den reservation som föreligger i ärendet tillgodoser detta önskemål. I reservationen har ju flera frågor på längre Sikt 1 Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt olika intressen samlats: dels de som önskar stanna kvar vid Sergels torg med i stort sett de lokaler som nu finns men med möjlighet till expansion, dels de som kan tänka sig att stanna kvar vid Sergels torg, men då endast under förutsättning av väsentliga ombyggnader för att uppnå den funktionsduglighet som man i det avseendet har åsyftat. Det skapar åtminstone för oss som har deltagit i utskottets arbete en något förvirrad bild av vad reservanterna sammantaget egentligen vill med sitt yrkande. Utskottet har inte heller ansett det erforderligt att efter 1975 års riksdagsbeslut och med det framlagda förslagets ändamålsenlighet på nytt utreda Sergelstorgsalternativet. Även de motionsyrkanden som avsett detta avstyrker således utskottet. Det kan i detta sammanhang vara av värde att påminna om vad gencraldirektören för planverket, Lennart Holm, skrev i Dagens Nyheter i förrgår. Efter en redovisning av en del andra frågor skriver han: ”Det avgörande valet för riksdagens framtida bosättning måste vara hänsynen till huvudstaden och dess sätt att fungera.” Lennart Holm säger något senare i sin artikel: "Väljer riksdagen Helgeandsholmen återställer man det nära grannskapet till regeringskanslierna, som nu successivt flyttar över Strömmen till kvarteren kring södra delen av Drottninggatan. Man skapar, just genom sin relativa slutenhet, sin ringa publik, förutsättningar att utveckla Helgeandsholmen till en fantastisk park mitt i stadens vatten. Man återtar sin plats i rikets centrum, flankerad över vattenytorna av slott, riddarhus och stadshus.” Det är således chefen för planverket som så riktigt — jag vill använda det uttrycket. även om det jag citerat låter romantiskt — beskriver värdet av att riksdagen återflyttar till Helgeandsholmen. Med sin positiva bedömning av det framlagda ombyggnadsförslaget har utskottet slutligen funnit det uteslutet att nu överväga ytterligare ombyggnadsplaner för Helgeandsholmen. Även de motioner som avsett detta avstyrker utskottet sålunda. Utskottets bedömning innebär sammanfattningsvis att utskottet i allt väsentligt tillstyrker förvaltningsstyrelsens ombyggnadsförslag. Jag är övertygad om att riksdagen med ett beslut i enlighet därmed kommer att lägga en god grund för det fortsatta arbetet på att ge riksdagen ändamålsenliga och väl fungerande lokaler i en miljö där riksdagen framgångsrikt verkat under det demokratiska genombrottets tid. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Inledningsvis vill jag erinra om innebörden av det ställningstagande som vi har att göra vid voteringen i detta ärende. Mot varandra står två huvudförslag. Majoriteten i utskottet, som utgörs av fem centerpartister, två moderater och två socialdemokrater, yrkar på ett definitivt beslut. Det alternativ de förordar är en återflyttning till Helgeandsholmen, men med tonvikt på verksamhetens förläggning inte till det gamla riksdagshuset utan till vad någon kallat bakfickan, den gamla riksbanken, samt till kanslihuset och de s.k. kanslihusannexen i Gamla stan. De som röstar för det förslaget binder framtida riksmöten ett långt stycke in på nästa årtusende vid denna arbetsplats. som tar i anspråk fyra-sex byggnader och sträcker sig över ett ganska vitt spritt område. Mot detta står det alternativ som vi reservanter, fem från socialdemokraterna och en från folkpartiet, har förordat i utskottet. Vi anser det vara olyckligt om en av en knapp riksdagsmajoritet uppställd, självpålagd tidtabell skulle förhindra en bredare och mera fördjupad bearbetning av problemet hur riksdagens lokalfrågor skall lösas på längre sikt. Följer riksdagen oss innebär detta inte något slutligt ställningstagande i sak till något alternativ för riksdagens framtida lokalisering på längre sikt. Förvaltningsstyrelsens av majoriteten tillstyrkta förslag förpuppas i så fall i avvaktan på en utredning om huruvida riksdagens långsiktiga lokalbehov kan lösas genom kvarblivande vid Sergels torg i ett funktionellt förbättrat riksdagshus och med utnyttjande av erbjudna expansionsmöjligheter. Förvaltningsstyrelsen tilldelas enligt vårt förslag en breddning av sitt utredningsuppdrag. Ett riksdagsbeslut till förmån för reservationen innebär alltså inte att återflyttningsförslaget enligt alternativ H 2 faller. Vad som uppnås är att riksdagen något senare ges möjlighet att ta ställning till två på likartat sätt fullständigt utarbetade förslag, varav det ena gäller flyttning till Helgeandsholmen, Gamla stan, och det andra kvarblivande vid Sergels torg. Vitycker faktiskt att det är en gärd av rättvisa mot den starka opinion inom riksdagen som vill kvarstanna vid Sergels torg och i dag inte vill binda sig, att en sådan ordentlig utredning av detta alternativ kommer till stånd före definitivt beslut. Konstitutionsutskottets grundliga behandling av förvaltningsstyrelsens och byggnadsutredningens förslag har styrkt oss i uppfattningen att det finns ett behov av en sådan utvidgad undersökning. Gentemot detta säger nu utskottsmajoriteten lakoniskt att den inte finner det vara erforderligt att efter 1975 års riksdagsbeslut om flyttning, som ju fattades av en knapp majoritet här i riksdagen, och med tanke på ”det framlagda förslagets ändamålsenlighet på nytt utreda Sergelstorgsalternativet”. Hos reservanterna kan jag säga att det finns olika grader av tveksamhet om förslaget fyller sitt ändamål. Men vi förenas i uppfattningen att ett uppskov är motiverat därför att det kan belysa chansen att få en bättre fungerande arbetsplats.

I 1974 års framställning om ett nytt riksdagshus, vilken låg som underlag för principbeslutet året därpå, framhöll förvaltningsstyrelsen följande: ”Styrelsen noterar med tillfredsställelse att det omfattande utredningsarbete som pågörjades mera systematiskt år 1967 nu är slutfört och gett ett i alla frågor på längre Sikt frågor på längre Sikt avseenden gott resultat. Under årens lopp har frågeställningarna förenklats och konkretiserats. Nybyggnadsalternativet har fallit bort. likaså Nedre Norrmalmsalternativet. Det nu planerade förslaget ter sig mot denna bakgrund som en logisk och naturlig lösning på riksdagens lokalfråga.” Vad som här sagts vara en utveckling mot en logisk och naturlig lösning rymmer i själva verket stora reträtter från en planering som till en början skedde med små restriktioner. Riktmärket var då att få ett gott samband och de centrala funktionerna samlade i ett hus. Själv tycker jag att det var ett allvarligt misstag som skedde i slutet av 1960-talet att falla undan för Stockholms kommuns krav att den nordiska arkitekttävlingen om ett nytt riksdagshus skulle begränsas till ny eller ombyggnad på själva Helgeandsholmen. Därigenom omöjliggjordes en förutsättnignslös prövning av möjligheterna att bygga ett nytt hus på nedre Norrmalm, dvs. på det område som ligger närmast Gustav Adolfs torg. I dagens situation framstår det närmast som obegripligt att kommunens önskemål om ett nytt parkeringshus och viss trafikföring i området kom att hindra utvecklingen av ett sådant alternativ som kunde ha inneburit den bästa och mest konstruktiva lösningen av riksdagens lokalfråga på längre sikt. På vägen mot vad förvaltningsstyrelsen kallar en förenkling av ärendet sorterar man också bort de förutsättningar för arkitektpristävlingen som gick ut på att arbetsplatsen skulle begränsas till Helgeandsholmen och att det skulle kunna ske en nybyggnad efter rivning av det gamla riksdagshuset. Planeringen låstes allt hårdare fast vid riksbyggnaderna, vilkas både yttre och inre utseende skulle få rubbas mycket måttligt.

Ambitionen har inskränkts till att i stort sett bevara nuvarande standard plus en begränsad utbyggnad med utnyttjande av riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Tidigare citerade Karl Boo planverkets chef och utskottsmajoriteten citerar med gillande riksantikvarieämbetet då detta sätter riksbyggnadernas vård i högsätet och finner att beslutet om bevarande blir mest meningsfyllt genom ett utnyttjande av byggnaderna för det ursprungliga ändamålet. Här vill jag göra en utvikning, där jag talar mer som motionär än som utskottsreservant.

Den avgörande fråga som ställdes redan 1975 av en stor minoritet i riksdagen, däribland 105 socialdemokrater, praktiskt taget hela folkpartigruppen och hela vpk-gruppen, var om framtida riksdagar skulle låta sig tillfredsställas med den erbjudna standarden.

Vinner reservationen får vi möjlighet att ta ställning till förvaltningsstyrelsens förslag något senare. Vi kastar det alltså inte i papperskorgen. Personligen vill jag dock redan nu sammanfatta mina intryck av dess svagheter. Studerar man beräkningar av riksdagens hittillsvarande och framtida lokalbehov finner man att den verkliga standardhöjningen skedde då vi flyttade in i huset vid Sergels torg. Det stämmer också med minnesbilderna hos oss som var riksdagsledamöter före 1971. I jämförelse därmed är skillnaden mellan dagsläget och lokalprogrammet 1977 ganska liten. Som jag tidigare sagt hävdas inte heller av förslagets tillskyndare att det ger en bättre arbetsplats än vid Sergels torg. Man nöjer sig med att den är likvärdig och medger ett värdigt utnyttjande av riksbyggnaderna. Att jag inte är tillfredsställd med förslaget beror på att arbetsrutiner och trivsel blir lidande på att vår tillvaro och våra arbetsförhållanden underordnas riksbyggnaderna. Detta handlar inte bara om långa avstånd mellan olika lokaler, inte heller enbart om köer vid hissar och rulltrappor. Det handlar om trappsteg här och var och om bristande samordning mellan olika funktioner. Det handlar om otrivsel och idelig irritation.

Utskottsmajoriteten tycks vara medveten om bristerna i förslaget då det gäller sammanträdeslokaler, utrymmen för partikanslier samt handläggaroch kontorsservice för enskilda riksdagsmän och partigrupper. Låt mig bara konstatera att i det praktverk, som innehåller detaljförslag om rumsplacering m.m., återfinns inte dessa funktioner inom kategorin ”utrymmen som kräver nära kontakt med kammarens plenisal”. En del av dessa funktioner finns i kanslihuset, andra hänvisas till reservutrymmen i kanslihusannexen, alltså på största möjliga avstånd från riksdagshändelsernas centrum och voteringarna i plenisalen. Det går inte — som utskottsmajoriteten gör och som Karl Boo här gjorde — att avvisa sådan kritik med hänvisning till behovet av en flexibel planering, eftersom man använder sig av byggnader som är mycket svåranpassade till nya förhållanden.

frågor på längre Sikt Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt I vår motion konstaterade vi att förvaltningsstyrelsens förslag i ett avseende innebar en påtaglig försämring från funktionssynpunkt. I tidigare utredningar hade det angetts som cn viktig förutsättning för att ha ledamotsrummen i kanslihuset och plenisalen i bankhuset att det skulle finnas en gångbro i två våningar över Stallkanalen. Det nya förslaget upptar en gångförbindelse i anslutning till Stallbron. I det förslag som remitterades till utskottet kommenterade förvaltningsstyrelsen över huvud taget inte denna väsentliga funktionsförsämring. I handlingarna redovisades enbart ett uttalande av byggnadskommittén om att ”planförslaget tillgodoser de krav, som byggnadskommittén anser vara av vikt för riksdagen”. I utskottets handlingar finns numera mycket mer rikhaltigt material, vilket framgår av bil. 5, 8, 9 och 10. Vi kan notera att gångavståndet från partikanslier och ledamotsrum till lokaler i plenisalsbyggnad och utskottsbyggnad är 150-370 m, vartill kommer två komplicerade vertikala förflyitningar. Av utredningens sammanfattning framgår att förflyttningen från mest avlägset belägna ledamotsrum till kammaren tar 4 minuter — herr Boo var inne på den saken. Den som studerar originalhandlingen finner att utredningens beräkningar av förflyttningstider förutsätter vissa särskilda åtgärder för att möjliggöra en ökning av gånghastigheter vid maximalt flöde, som det heter. Bl. a. måste hörnen vid svängen från förbindelsegången till rulltrapporna vara avfasade. Vid färd från plan 1 till plenisalen kan man välja rulltrappa 11 och fortsätta med rulltrappa 13 till plan 4. Där väntar rulltrappa 15 runt hörnet och med den åker man till ett halvplan mellan 4 och 5. På andra sidan detta halvplan för rulltrappa 17 upp till plenisalens plan 5. Färden kräver alltså fyra rulltrappor i tre riktningar. Utredningen utgår från att maximalt 206 ledamöter under voteringsdagar skall förflytta sig på detta komplicerade sätt. Beräkningen förutsätter att inga sammanträden med riksdagsledamöter anordnas i gruppledningsrummen eller inom partikanslierna i övrigt. Då spricker tidtabellen. Vad jag här har sagt utgör inte någon kritik mot byggnadskommittén eller förvaltningsstyrelsen. Då vi senast behandlade ärendet 1975 fick vi i en föredragning höra att det närmast var en olöslig uppgift att smidigt klara förbindelsen mellan ledamots och plenisalsbyggnad utan tvåvåningsbron. Det var förvaltningsstyrelsens egen uppfattning. Utskottets behandling av frågan har bekräftat hur svårt det är att klara sambanden under beaktande av stadsmiljön i detta känsliga område. Arbetsplatsfunktionen måste på ett besvärande sätt underordnas andra intressen. Mot denna bakgrund har reservanterna velat skapa förutsättningar för den första grundliga utredningen av en förbättring av vår nuvarande arbetsplats för att undersöka om det kan vara eu lämpligt alternativ att mera permanent stanna här. Idén är inte ny. Som vi påpekar i reservationen väcktes redan 1968, när riksdagen beslöt anta ett erbjudande från de kommunala myndigheterna i Stockholm om en provisorisk förläggning av riksdagen till Sergels torg, tanken att pröva möjligheten att permanenta provisoriet. Tyvärr avvisades detta förslag från en framsynt ledamot av förvaltningsstyrelsen av Nu säger konstitutionsutskottets majoritet nej till en ny utredning. Men samtidigt kan man genom en rad citat ur utskottets majoritetsskrivning belägga att alternativet Sergels torg inte har blivit tillräckligt utrett. Så t.ex. säger utskottet: ”Arbetet har främst inriktats på en fortsatt utveckling av det förslag till ombyggnad av riksbyggnaderna på Helgeandsholmen som riksdagen i första hand förordade i sitt beslut 1975.” I själva verket har den noggranna utskottsbehandlingen kastat nytt ljus över en rad förhållanden som behöver ytterligare utredas. Den av oss begärda utredningen bör ha som utgångspunkt att arbetet i riksdagshuset vid Sergels torg i stort sett fungerar tillfredsställande. De brister —- i funktion och utrymme — som efter hand har kommit fram borde gå att lösa på ett godtagbart sätt. I varje fall tycker vi att det är förmätet av majoriteten att t. 0. m. motsätta sig en sådan undersökning och därmed omöjliggöra en rättvisande jämförelse mellan de två huvudalternativen för riksdagens lokalisering. Särskilt betydelsefullt för utredningsarbetet bör vara frågan om expansionsmöjligheter och möjligheterna att utan större svårigheter nå anpassning till sådana ändrade förhållanden som kan bli aktuella under lokalernas utnyttjandetid. Jag har medverkat till en fyrpartimotion, i vilken vi erinrar om att sedan demokratiseringen och tillkomsten av riksomfattande politiska partier har riksdagsledamöternas arbete i allt större utsträckning kommit att knytas till partigrupperna och olika organ inom resp. partier. Därtill har de i växande utsträckning engagerats i offentliga utredningar, förtroendemannastyrelser m.m. Denna breddning motiverar en grundlig översyn inte bara av riksdagens arbetsformer utan också av dess organisation och resurser. Partigrupper och enskilda måste få den hjälp som är nödvändig för att de skall kunna fylla sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och för att demokratin skall fungera effektivt. I förberedelserna inför beslutet om riksdagshuset har dessa arbetsuppgifter kommit för mycket i skymundan i jämförelse med de mera statsrättsliga funktionerna. En nödvändig utveckling av riksdagsarbetet får inte hindras av bristande framsynthet i lokalplaneringen. Det gäller att bl.a. överväga hur ledamöternas egna resurser i form av skrivhjälp, service med utredningar och annan handläggning skall kunna förstärkas och hur riksdagsgruppernas gemensamma behov skall kunna tillgodoses. Även frågan om tillgången till sammanträdeslokaler är viktig. Under utskottets behandling av frågan har framkommit att expansionsmöjligheterna vid Sergels torg är mycket goda. Det finns stora möjligheter att successivt ta över kvarteren på andra sidan Drottninggatan inom vad som kallas Hägern Större. Rivning och nybyggnad för första etappen kan börja direkt. Det framgick vid den utfrågning med förtroendemän från samtliga partier i Stockholms kommun, som finns återgiven i bilaga till det i dag behandlade betänkandet. Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt frågor på längre Sikt från Stockholms fastighetskontor, har som expansionsmöjlighet endast räknats med ca 5 500 m?. Expansionsmöjligheterna anges nu kunna omfatta ca 16 000 m? lägenhetsarea, vilket är något mer än vad förvaltningsstyrelsen beräknar kommer att erfordras fram till år 2000. Redan första etappen, som avser saneringsmogna fastigheter i detta kvarter, anges kunna inrymma 360 kontorsrum. Herr talman! Jag skall i stort sett nöja mig med detta som motivering för förslaget om en breddning av utredningsmaterialet. Låt mig bara till sist uttala min förvåning över att konstitutionsutskottets majoritet inte med ett enda ord i sin skrivning berört finansutskottets yttrande över förslaget. Jag kan acceptera alt kostnadsfrågorna inte får ha ett avgörande inflytande på vårt beslut, men givetvis bör man om man betalar ett högt pris vara övertygad om att man får god valuta i form av ett väl fungerande riksdagshus för insatsen. Det nya förslaget om återflyttning till Helgeandsholmen och till Gamla stan kommer i en tid då det svenska samhället och huvudparten av dess medborgare upplever ett svårt ekonomiskt tryck. Då regeringen i början av rekommenderades riksdagen att senarelägga en återflyttning till Helgeandsholmen. Samma rekommendation återkom senare i kompletteringspropositionen. I sin skrivelse till konstitutionsutskottet i november uttalade finansutskottet att det enligt dess mening var olyckligt ”att riksdagen tvingas ta ställning till detta stora projekt utan att ha möjlighet att sätta in det i det större budgetperspektiv som ges då budgetförslaget för 1978/79 föreligger”. Vi har i dag den överblicken och vet att det blir ett mycket stort budgetunderskott. I förvaltningsstyrelsens första förslag från 1974 beräknas investeringskostnaderna för det nu aktuella återflyttningsalternativet till drygt 120 milj.kr. I april 1977 har de beräknade kostnaderna ungefär fördubblats eller är beräknade till 260 milj.kr., vartill kommer inredningskostnader på 52 milj.kr. Hur höga kostnaderna kommer att bli vid inflyttningen i början eller mitten av 1980-talet kan man bara gissa sig till en halv miljard är säkert inte tilltaget i överkant. Finansutskottet gör den bedömningen att underlaget i förslaget inte ger tillräcklig grund för att hävda att återflyttning till Helgeandsholmen skall väljas framför andra alternativ därför att det blir billigare. Konstitutionsutskottets majoritet säger något liknande. Finansutskottet gör det tillägget att den reala innebörden av utgifterna på ett avgörande sätt skiljer sig åt i alternativen. I Sergelstorgsalternativet utnyttjas redan befintliga lokaler. Utgifterna består i huvudsak av hyresbetalningar till kommunen. Helgeandsholmsprojektet kräver däremot en betydande investering. Avslutningsvis framhåller finansutskottet. bakom vilket står en stor majoritet från olika partier, att det statsfinansiella läget f.n. är mycket ansträngt och kan förutses så förbli under flera budgetår framöver. Alternativet Helgeandsholmen medför betydligt större budgetanspråk än alternativet Sergels torg under de närmaste åren, påpekar utskottet. Jag vill inte förneka att det kan vara värt priset om man får fram ett väl fungerande riksdagshus. Vi är inte övertygade om att framtida riksdagar finner det här förslaget tillräckligt bra och föreslår därför kompletterande utredningar för att få fram ett mera fullständigt underlag för kommande beslut.

Herr talman! Många av de frågor som Olle Svensson tog upp kommer senare i debatten att analyseras och diskuteras. Jag nöjer mig därför med ett par kommentarer. Det framgick tydligt av Olle Svenssons anförande att min bedömning av vad som dolde sig i reservationen är riktig. Det var flera intressen från olika utgångspunkter som samlades i det yrkande som reservationen föreslår.

Det krävs betydande förbättringar i funktionellt avseende enligt den skrivningen. Olle Svensson bevisar också en annan sak: att han och reservanterna helt bortser från de kontinuerliga riksdagsbeslut som har fattats under årens lopp. Det är en total omprövning av dessa beslut som reservanterna självklart vill förverkliga. Jag vill poängtera det därför att det skall vara klart vid voteringen att så är förhållandet.

Jag vill också göra kammaren observant på att Olle Svensson inte nämnde någonting om en central och viktig fråga, nämligen säkerhetsfrågan. Det har som vi vet varit en seriös diskussion i utredningen och utskottet i den frågan och det har, som jag också framhöll i det tidigare inlägget, varit på de skäl som där redovisades som åtminstone vi från majoritetens sida gjort vårt ställningstagande. Sedan ironiserade Olle Svensson något över att jag här citerade vad planverkets chef har gett uttryck för i bedömningen av de estetiska värdena. Jag tycker att de skall finnas med i bilden. Till slut vill jag än en gång säga att vårt krav självfallet är att vi skall få funktionsduglighet i de nya lokalerna på Helgeandsholmen. Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt frågor på längre Sikt
Herr talman! Det är riktigt att det bakom den här reservationen kan finnas olika intressen och olika bedömningar, det har jag inte förnekat. Det finns. som jag sade, olika grader av tveksamhet. Men vad som förenar oss som står bakom reservationen är att det inte föreligger ett sådant beslutsunderlag i dag som gör att man bör ta ställning till förstaget och därmed binda framtida riksdagar ett gott stycke in på år 2000 genom att göra en så omfattande satsning. Det är därför vi begär att få fram detta ytterligare material.

att få en vacker park, att få en trevlig miljö. Allt detta är inte något fel, men vi måste sätta arbetsplatsens funktion i centrum, och det har vi velat göra genom reservationen. Sedan en sak om säkerhetsfrågan. Vi har förelagts olika synpunkter när det gäller säkerheten, och vi har hört polisens och säkerhetsinstansernas synpunkter. Men vi är väl överens om, och vi var överens om det i utskottet, att här måste ske en avvägning mellan öppenhet och slutenhet. Den skallinte polisiära myndigheter göra, utan den skall riksdagen göra. Jag finner för min del att en satsning på det demokratiska samhällets öppna principer är riktig när man bestämmer om riksdagshusfrågan.

Herr talman! Jag noterar nu att också Olle Svensson accepterar att vi har satt funktionsdugligheten i första rummet, men att det enligt honom inte heller är något fel om man kan göra detta och samtidigt få en stadsbild som i sig själv är en framtoning av var vi skall finnas i framtiden. Bara en kommentar. Olle Svensson berörde säkerhetsfrågan på så sätt att han menar att vi måste ha en öppenhet, underförstått att mitt inlägg skulle ha betytt att vi inte var angelägna om den inriktningen. Självfallet är vi alla överens om att vi skall kunna ha en öppenhet i vårt arbete. Jag hoppas att det inte kan bli några missförstånd på det sättet. Men lika självklart — mot den beskrivning som utskottet gör och som jag också gjorde — är det nödvändigt att vi har ett skalskydd, som vi brukar kalla det i tekniska resonemang, som gör det möjligt att förhindra sådana situationer som kan förekomma och som det tyvärr finns exempel på.
Herr talman! Med anledning av det Karl Boo yttrade nu senast vill jag bara understryka att jag själv sade att vi har varit eniga i den bedömningen att vi måste ha som utgångspunkt ett det öppna samhällets riksdagshus. Det hindrar inte att man måste diskutera olika säkerhetsfrågor, och Karl Boo vet att det utifrån de utgångspunkterna finns erinringar också mot det förslag som han stöder. Men jag anser att de frågorna med fördel kan lösas i samband med den utredning som vi begär. Det stämmer också med förvaltningsstyrelsens uttalande att man behöver studera ett förslag i detalj innan man kan lösa dessa frågor. Jag tror inte att riksdagens lokalfråga över huvud taget skall avgöras från den utgångspunkten. Det viktiga är funktionen om den arbetsplats vi får blir bra eller ej. Det är det väsentliga.

Herr talman! Det är en något ovanlig situation som jag befinner mig i. Hilding Johansson och jag brukar ju tillsammans vara vapendragare för konstitutionsutskottets betänkanden. Jag skall inte gå in på hela debatten utan bara framföra ett par försynta kommentarer. Den cna gäller den omdiskuterade kommunikationen mellan ledamotsrummen i kanslihuset och plenisalen i bankhuset. Hilding Johansson sade här att jag tämligen godtyckligt utgår ifrån att alla ledamöter skulle vara borta från kammaren under plenidagarna. Nej, Hilding Johansson vet mycket väl att vad jag byggde på var den kommunikationsutredning som finns redovisad i betänkandet. Den är baserad på observationer av närvarofrekvensen vid voteringar i det nuvarande provisoriska riksdagshuset vid Sergels torg. Jag underströk bara svårigheten med den förändring som här har skett. Sedan bara en enda sak till. Hilding Johansson sade att beslutet i dag gäller för en mycket lång framtid — ett hundratal år, sade han. Jag vill gärna instämma i att det gör det — om man följer majoritetens förslag! Då har man att ta ställning till någonting som måste fungera bra med tanke på avskrivningskostnader och annat under mycket lång tid, och då minskar man riksdagens framtida handlingsfrihet när det gäller de egna arbetsförhållandena. Om man däremot följer reservanternas förslag, fattar man i dag inte ett sådant definitivt beslut, utan man bevarar då, på ett annat sätt än om man följer majoritetens förslag, den framtida handlingsfriheten.

Herr talman! Karl Boo tyckte att reservationen i ärendet var en aning förvirrad. Det står honom fritt att tycka det, men jag tror jag kan försäkra kammarens ledamöter att det nog inte är någonting i jämförelse med den förvirring som torde komma att prägla de stackars ledamöter som skulle behöva tillbringa sin tid i Helgeandsholmen-Gamlastansalternativet! Jag tycker f.ö. det är felaktigt att kalla det förslaget Helgeandsholmsalternativet. eftersom större delen av byggnadsalternativet ligger i Gamla stan. Alla tänkbara expansionsutrymmen ligger ju där. När man ser vissa lösa skisser över hur det skulle kunna se ut i framtiden, finner man att riksdagen liknar en växande amöba som tar över allt större bitar av Gamla stan. Detta skulle den fortsätta att göra, men naturligtvis med mycket goda förbindelser mellan de olika byggnadsdelarna, vilket det inte skulle vara något större problem att åstadkomma, om jag förstått saken rätt. Uppriktigt sagt: Jag tror inte på de argumenten, herr talman! Den avgörande motiveringen för oss när vi tar ställning i dag är att vi får ett komplex av byggnader som fungerar bra som arbetsplats, där vi kan tillbringa effektiv tid med vad vi skall göra utan att behöva irra omkring i en mängd långa korridorer, rulltrappor och hissar samt byta plan uppåt och neråt för att komma dit vi skall. Det klagas med viss rätt över att allting i det här huset inte är perfekt. Vad är det då reservanterna har sagt? Jo, de säger: All right, låt oss utreda hur det här komplexet skulle se ut, om det fördes fram till en standard ungefär motsvarande den som det nuvarande förslaget till Helgeandsholmen Gamlastansalternativ fört fram till! Detta bör inte ta alltför lång tid att göra. Vi kan kanske klara det inom ett år eller någonting sådant. Låt oss under tiden förpuppa det andra förslaget! Vilka nackdelar innebär då detta? Man skjuter visserligen litet på tidtabellen, men är det egentligen någon nackdel? I dagens finansiella läge Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt frågor på längre Sikt finns det kanske anledning att vara litet försiktig med att sätta i gång projekt som kostar så våldsamt mycket som det här är fråga om. Låt oss alltså ta reda på litet mer och låt oss få ett bättre beslutsunderlag! Hilding Johansson klagade över att han inte sett någon utredning av hur lång tid det skulle ta att förflytta sig mellan det nuvarande riksdagshuset och de nybyggnader som eventuellt skulle uppföras i dess omedelbara närhet. Jag instämmer i detta. Det är ju just sådana utredningar som vi efterlyser i reservationen och som vi vill ha fram. Jag tycker att den tar på sig ett mycket stort ansvar som i dag är beredd att besluta sig för att flytta tillbaka till Helgeandsholmen och till Gamla stan, till ett projekt som sannerligen är långt ifrån övertygande utrett vad gäller hur det fungerar, ett projekt där kostnaderna är — för att uttrycka sig milt — osäkra. Vi vet att det blir dyrt. Vi vet att det blir mycket dyrt. Men vi har en väldigt liten aning om hur dyrt det egentligen blir. Skall vi mot den bakgrunden i dag binda oss för detta, när vi kan skjuta något på det och se till att vi får fram ett bättre beslutsunderlag? Vågar man egentligen ta detta ansvar och ta på sig dessa stora kostnader utan att vi har ett bättre beslutsunderlag? Jag vill verkligen uppmana kammarens ledamöter att överväga detta mycket noga. För dem som vill bestämma sig för att flytta tillbaka till Helgeandsholmen skulle det ha varit till fördel om det funnits likvärdiga alternativ att välja mellan, så att man ärligt kunde säga: Här hade vi två alternativ att jämföra, och jag har kommit fram till att detta är det bästa. I dag är en sådan jämförelse omöjlig, eftersom något jämförbart alternativ inte finns. Något sådant är inte framtaget. Det är ocrhört väsentligt att vi har ett bra beslutsunderlag när vi skall hantera summor som rör sig om en halv miljard eller mer. När vi har ett sådant kan vi kanske börja väga in sådana saker som hur huset ser ut utanpå och hur omgivningen ser ut. Men det allra väsentligaste är hur huset fungerar. Jag tror att det också är ganska väsentligt att våra väljare kan lita på att vi inte i något slags nostalgisk yra vill tillbaka till ett hus som vi tycker har en trevlig fasad och att vi inte slänger ut pengar i en icke riktigt kontrollerbar utsträckning. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen. ANDERS BJÖRCK Herr talman! Alltsedan planerna på införandet av en enkammarriksdag blev aktuella i mitten av 1960-talet har frågan om riksdagens framtida placering diskuterats intensivt, och den har inte minst utretts i en rad olika sammanhang. Det första utredningsbeslutet fattades av 1967 års riksdag. alltså för mer än tio år sedan. Sedan har den ena utredningen och tävlingen efter den andra genomförts. och det är sannerligen ingen överdrift att säga att frågan nu är väl genomlyst. I dag har vi att behandla frågans vidare handläggning. Vi har i botten ett beslut av 1975 års riksdag om återflyttning till Helgeandsholmen. Det gäller nu att ta ställning till om detta beslut skall fullföljas eller om det skall rivas upp. Må vara därmed hur som helst, men i dag måste vi fatta ett avgörande beslut i den här frågan. Det finns, som framgår av utskottsbetänkandet, tanke på ytterligare utredningar. Enligt min bestämda uppfattning bör ett sådant förslag avvisas. Som framgår av betänkandet står det alldeles klart att de utredningar som har gjorts utifrån de förutsättningar som har gällt vid olika tidpunkter är tillfredsställande. Det är sedan en annan sak att det under utredningsarbetet har framkommit olika uppfattningar. Skiftande åsikter ger även olika uppfattningar i faktafrågor. Detta är knappast märkligt — det är naturligt när det gäller ett projekt av denna karaktär och omfattning. Det hade snarast varit besynnerligt om alla experter hade kommit fram till precis samma slutsatser i alla frågor. Jag har aldrig hört talas om något byggprojekt där så varit fallet. Vad som ytterligare bör understrykas i denna debatt är att det är riksdagen själv och ingen annan som fattar beslut om riksdagens framtida förläggning. Det är naturligt att Stockholms kommun kan ha en del synpunkter när det gäller olika alternativs tekniska och stadsplanemässiga för och nackdelar, men det ankommer icke på kommunen att bedriva en kampanj för den ena eller andra lösningen. Riksdagens lokalisering och verksamhet är en riksangelägenhet — inte en kommunal stadsplanefråga vilken som helst. De försök som gjorts från Stockholms kommuns sida att påverka ledamöterna att stanna kvar i provisoriet vid Sergels torg — av skäl som jag här inte närmare skall gå in på — har dock förhoppningsvis haft motsatt effekt. Det finns många aspekter som kan läggas på ett riksdagshus utformning och lokalisering. Vi prioriterar säkert alla litet olika. Men det viktigaste borde vara funktionsdugligheten. Kommer vi att fungera lika bra eller bättre om vi flyttar tillbaka till Helgeandsholmen? Finns där expansionsmöjligheter? Vilken standard kommer ledamöterna att få? Vad kommer det hela att kosta? Låt oss först titta på ytorna. Om vi flyttar tillbaka till Helgeandsholmen får vi en sammanlagd yta om 52 000 m?. Det är alltså mer än vi i dag disponerar vid Sergels torg. I direkt: anslutning till det nuvarande kanslihuset finns 22 000 m? expansionsyta i lokaler som ägs av staten. Här vid Sergels torg är vi redan trångbodda, så trångbodda att vi har fått ge oss ut på stan och hyra ytterligare lokaler. Vi hyr 1.000 m? på andra sidan Brunkebergstorg i Investeringsbankens hus. Vad står oss till buds om vi skulle vilja expandera här vid Sergels torg, om vi till äventyrs skulle stanna kvar? Det som ligger närmast till hands är östra kulturhuset, som inte är särskilt lämpligt för arbetsrum av olika slag men där det finns 2 600 m?. I övrigt kan man tänka sig en nybyggnad på andra sidan Drottninggatan i kvarteret Hägern större. Om vi bygger nytt där kan vi få 5 500 m?. Men detta är också enligt min mening vad som finns, om vi stannar kvar här, inom en rimlig framtid och till rimliga kostnader. Det finns också andra alternativ. Femte Hötorgshuset och diverse andra förslag har nämnts. Men då uppstår problem med äganderätten och därmed Riksdagens loka frågor på längre Sikt frågor på längre Sikt också tillgången till de aktuella lokalerna. Hur vi än räknar så kommer vi expansionsmässigt att vara i ett bättre läge om vi flyttar tillbaka till Helgeandsholmen. Herr talman! Det har sagts väldigt mycket om kommunikationerna, och jag kan inte underlåta att något beröra den saken. Man utgår hela tiden från att här fungerar allting perfekt. Här är det inga problem att ta sig till plenisaien! Vad säger alla kammarens ledamöter, som också här har åkt rulltrappor, som här tvingats springa ut på gatan mot riksbanken när de befunnit sig på plan 5 — därför att det gått snabbare om man skall en trappa upp att springa ut på trottoaren och sedan in igen genom tryckeriexpeditionens lokaler. Och Olle Svensson i Eskilstuna, som har talat så varmt om problemen där nere, kanske kan erinra sig att det också här kan vara svårt att springa i de trånga trapporna ned till plenisalen. Ett litet exempel! För några år sedan skulle jag försöka ta mig snabbt till en votering i det här förnämliga huset. Jag ramlade ordentligt i hastigheten, snavade illa och stukade foten. Den som hittade mig då liggande där, var den förträfflige Olle Svensson i Eskilstuna. Det är alltså inte på det sättet att här fungerar allting perfekt, och det kommer, herr Svensson, att fungera ännu mindre perfekt om vi ger oss ut och expanderar på andra sidan gatan. Vi kan ju inte gärna ha en täckt broförbindelse över Drottninggatan i markplanet. Vi kan inte spärra av Drottninggatan, utan om det blir en bro så får den i så fall ligga i höjd med den här plenisalen. Också då kommer många av de ledamöter som finns i det huset att tvingas åka uppåt med hjälp av hissar eller rulltrappor på andra sidan gatan. Sedan är det inte så, herr talman, att det bara tar tre minuter från det voteringsklockorna börjar ljuda till dess voteringsapparaten kan starta. Det tar mer. Jag roade mig förra året med att med hjälp av stoppur undersöka hur lång tid det verkligen tar. Genomsnittsvärdet var 3 minuter och 40 sekunder under den mätserie jag gjorde. Jag tror alltså att vi skall vara väldigt försiktiga med upphaussningen av det här huset. Stannar vi kvar här måste vi mycket snabbt expandera, och vi har redan gjort det — på andra sidan Brunkebergstorg. Alla de problem som Olle Svensson talar om kommer mycket snabbt att bli än värre här förutom att vi då inte kan göra de ombyggnader som vi kan göra nere vid Helgeandsholmen för att rent allmänt sett skapa en bättre miljö för oss. Frågan om kostnaderna har belysts här. Jag skall bara beröra den kortfattat. Det går självfallet inte att ange några exakta kostnader för någotdera alternativet, men de utredningar som har gjorts av sakkunnigt folk på byggnadsstyrelsen har ändå kommit fram till att det blir klart billigare att flytta till Helgeandsholmen. Jag svär inte i varje detalj på de siffror som finns, men jag tror att de i stort sett är riktiga. Vad som är osäkert är vad alla dessa fantastiska expansioner här omkring kommer att kosta — och här ligger alltså osäkerheten 1 det alternativ som innebär att vi skulle stanna kvar. I utskottet nämnde en av reservanterna gentilt att om vi stannar kvar här. då skall vi kunna sätta pli på det här huset så att det verkligen fungerar bra, och det får kosta säg 100 milj.kr. Då kan vi börja räkna: köpa det här huset för över 400 milj.kr., lägga på 100 milj.kr. för att få stil på det här huset så att det fungerar bra plus vara tvungna att underhålla byggnaderna nere vid Helgeandsholmen och göra något vettigt av dem, så att de kan användas för något lämpligt ändamål, vilket kan kosta minst 50 milj.kr. till. Då är vi uppe i belopp som är högst avsevärda. Det blir med all säkerhet billigare att flytta till Helgeandsholmen. Men det viktigaste, herr talman, är naturligtvis ändå att vi får det bättre där. Det har talats om romantiker som drömmer sig tillbaka till Nydda tider. Min egen erfarenhet av Helgeandsholmen omfattar bara två år, varför jag med all bestämdhet vill hävda att jag inte av några nostalgiska skäl vill tillbaka dit. Jag har varit här betydligt längre än på Helgeandsholmen. Jag har som många andra yngre ledamöter av den här kammaren ställt mig positiv till de krav på väsentligt förbättrade arbetsmöjligheter som den förändrade politikerrollen ställer. Där har det ibland funnits en skillnad mellan yngre och äldre ledamöter i riksdagen. Min bestämda uppfattning är att de ökade krav som med all rätt ställs på politikerna ökar deras behov av service, och det behovet måste tas på allvar. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att medverka till en flyttning till lokaler som skulle försämra riksdagskamraternas arbetsmöjligheter. Det enda jag kan tänka mig att medverka till är att flytta till ett alternativ som ger goda möjligheter till väsentligt förbättrade arbetsförhållanden för oss som har förmånen att verka som riksdagsledamöter — och det får vi också om vi flyttar tillbaka. Jag vill också understryka att konstitutionsutskottet klart sagt ifrån att det inte går att nu i detalj binda sig för exakta dispositioner när det gäller rumsfördelning och liknande. Förändringar kommer aut ske under arbetets gång, och de kommer att kunna utformas så att man också i detaljer ordentligt förbättrar. Det gäller teknisk utrustning, vissa lokaldispositioner, möblering osv. På alla dessa punkter kan vi väsentligt förbättra det hela om vi flyttar tillbaka. Herr talman! I dag måste vi fatta ett beslut. Ytterligare utredningar är bara ett sätt att blanda bort korten. De syftar bara till att förhindra att vi flyttar tillbaka till Helgeandsholmen i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. Det måste vi ha klart för oss när vi om några tummar kommer att votera. Om den reservation som finns bifalles kommer det uteslutande att få till effekt att vi stannar kvar vid Sergels torg. Och jag tycker det är ärligt att det sägs klart ut från dem som står bakom reservationen. Herr talman! Utskottet föreslår en återflyttning. Jag är förvissad om att detta innebär en bra lösning för riksdagen och att den lösningen är vida överlägsen ett kvarstannande vid Sergels torg. Därför vill jag yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan. Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt frågor på längre Sikt
Herr talman! Anders Björck spekulerar en hel del i hur det eventuellt skulle bli vid Sergels torg om vi expanderar här. Han är cmot att göra en utredning för att närmare ta reda på hur det skulle bli. Han pratade om att vi nu står inför att riva upp förslaget om återflyttning. Nej, det är det inte fråga om. Det finns ingen som yrkat så. Och det står inte så i reservationen, Det står: Låt oss lägga förslaget om återflyttning åt sidan och göra en utredning vad gäller Sergels torg — sedan kan vi fatta beslut.

Herr talman! Anders Björck riktade ett verkligt dråpslag mot reservationen då han som argument för sin ståndpunkt tog upp att jag hjälpte honom upp när han ramlade i trappan och stukade foten. Man kan nog ramla i trappor och stuka fötter hur man än konstruerar de här lokalförslagen. Jag skall inte föra någon alltför vidlyftig diskussion med Anders Björck, men jag vill ta upp två saker. Jag tycker det var oförsynt av Anders Björck att beskriva Stockholms kommuns insatser i riksdagshusfrågan som något slags propagandistisk affär. Vi är mycket beroende av Stockholms kommun vilket beslut vi än väljer här i kammaren. Och jag vill gärna understryka vad som sades vid utskottets utfrågning inför företrädare för samtliga partier. John-Olof Persson sade följande: ”Jag är ganska övertygad om att man inte på kort men på litet längre sikt kan tillgodose riksdagens önskemål om expansion. Så har det fungerat på andra områden, och så tror jag också att det kan fungera här.” Enligt mitt sätt att se anser Stockholms kommun att det är riksdagen som skall fatta beslutet om hur den vill ordna sina arbetsuppgifter i framtiden. Från kommunens sida har det inte funnits något agerande för den ena eller den andra ståndpunkten i denna fråga. Det som har framförts från kommunen är mera ett uttryck för de delade meningar som kan finnas inom riksdagen beträffande vilken ståndpunkt man skall ta i framtiden. Både de som företräder majoriteten och de som företräder reservanterna bör kunna ta fasta på Stockholms kommuns inställning att vilja samverka vilket alternativ vi än väljer. Kommunikationsutredningen gällde förslaget om återflyttning.

Det finns många möjligheter att citera utredningen. lag vill peka på att den anger att man kan behöva höja gånghastigheten från 1,4 meter per sekund till 1,8 meter per sekund. Då är det bra med spänstiga ledamöter som Anders Björck, men även andras krav bör kunna tillgodoses.

Herr talman! Torkel Lindahl sade att jag skulle vara emot en utredning. Självfallet är jag inte det. Men frågan har gång på gång utretts utifrån de givna förutsättningar som har funnits på grund av riksdagens i demokratisk ordning fattade beslut. Sergelstorgsalternativet har också utretts. Det finns med i skrivelsen från byggnadskommittén och förvaltningsstyrelsen. Men de som vill stanna kvar har inte varit särskilt precisa när de har talat om vad de vill göra med det här huset. Det har sagts att vi kan expandera här och vi kan expandera där, det har sagts att det kan få kosta 100 milj.kr. Det är just ni som har bevisbördan när det gäller dessa frågor. Även alternativet Sergels torg har alltså utretts, såväl att vi långtidshyr huset — vi äger det ju inte — som att vi köper det. Sedan undrar man hur jag kan dra slutsatsen att ett bifall till reservationen innebär ett kvarstannande här. De personer som tidigare öppet och ärligt har sagt att ”vi vill stanna kvar vid Sergels torg” har nu i sista sekunden i konstitutionsutskottet funnit att deras sak är svag. Och vad gör man när man inser att man förmodligen kommer att förlora en votering mellan de båda alternativen? Jo, då kryper man, som vanligt i politiska sammanhang, bakom utredningskappan. Då säger man: ”En utredning kan vi alltid få med några ledamöter till på.” Det är detta det handlar om. Det är samma personer som har varit för ett kvarstannande som nu vill ha en utredning. Att någon stukar foten är inte något starkt argument, sade Olle Svensson. Det erkänns, men jag tog det som ett exempel för att komma ifrån Olle Svenssons bisarra teoretiserande när det gällde olika kommunikationsleder. Jag ville visa att de trappor och hissar som finns här sannerligen inte är avpassade till de kommunikationer som vi behöver, eftersom detta hus inte är byggt primärt för en riksdag utan för en teater. Även om det finns människor som tycker att skillnaden är hårfin, tycker faktiskt inte jag det. Måhända har Olle Svensson en annan uppfattning. Stockholms stads handlande känner vi väl till, och här kritiserar jag Stockholms stad utifrån de utgångspunkter jag har som riksdagsledamot och inte på något sätt som partipolitiker. Att kommunen har drivit en kampanj för alt vi skall stanna kvar här vid Sergels torg torde klart framgå av debatten.
Herr talman! Anders Björck anser att reservationen betyder en sak — jag påstår att den betyder någonting annat. Jag vill uppmana kammarens ledamöter att läsa vad reservationen går ut på, så kan ni själva avgöra att det är jag som har rätt. Jag har ingenting speciellt emot att flytta, exempelvis till Helgeandsholmen — det har jag hela tiden sagt. Men den föreliggande utredningen har på intet sätt övertygat mig om att vi skulle hamna i en bättre situation sedan vi Riksdagens loka Sikt [- frågor på längre frågor på längre Sikt flyttat. Det är det som jag tycker är det avgörande. Låt oss ta reda på vad vi kan få ut av det här huset!
Herr talman! Jag vill återvända till den sakliga debatten när det gäller kommunikationerna. Dessa är givetvis — ingen har hävdat någonting annat — bättre här vid Sergels torg, och de kan bli ännu bättre. Under utskottets behandling har det klart visat sig att det går att genom cen hissförbindelse förbättra kommunikationen också från elfte våningen, som i dag är den sämsta ur kommunikationssynpunkt. Detta är bara ett exempel på de förbättringar som kan göras, och detta är ett av argumenten för en utredning. I övrigt tycker jag att Anders Björck inte hade så mycket av sakliga argument att komma med. Men jag tror att han har en känslomässig övertygelse, och det är att det är värdefullt att komma ett steg närmare kungen.

Herr talman! Det sista var väl inte så särdeles sakligt det heller. Skall man döma av herr Olle Svenssons inställning i denna fråga, tycks han anse att ett steg närmare narkomanerna på Sergels torg är någonting som motiverar ett kvarstannande här. På den nivån skall vi naturligtvis inte föra den här debatten. Jag har i mitt anförande över huvud taget inte berört miljöfrågorna, som onekligen talar till Helgeandsholmsalternativets fördel. Jag har försökt föra en saklig debatt kring funktionsdugligheten, och som riksdagsledamot tycker jag att det är väsentligt att vi får förbättrade arbetsmöjligheter jämfört med nuläget. Som jag sade i mitt inledningsanförande har denna fråga utretts oavbrutet sedan 1967. Det har alltså varit elva års utredande. Varje beslut som har fattats har gått ut på att vi skall flytta till Helgeandsholmen. Herr Olle Svensson och andra gillar inte detta, och det har de naturligtvis sin fulla rätt till. Men det måste faktiskt vara så att riksdagen utgår från de beslut som riksdagen själv har fattat när det gäller inriktningen av utredningsarbetet. Någonting annat vore ju fullkomligt orimligt. Vi har, herr talman, fattat ett beslut om återflyttning — den 28 maj 1975. Det är det beslutet som - om man skall vara litet elak — vissa nu försöker riva upp. Det är de naturligtvis i sin fulla rätt att göra, men vi måste ändå utgå från de fattade riksdagsbesluten.

Först vill jag säga att jag känner en väldigt djup tacksamhet — och det tror jag många vid det här bordet gör — för den stora omsorg Stockholms kommun har ägnat riksdagens lokalfrågor. Vi vet alla att det är en helt osjälvisk omsorg som har dikterat detta, och det är mycket bra att vi fått så många prominenta företrädare för kommunen att ställa upp.” Är det inte en viss kluvenhet, Anders Björck, mellan vad som sades då och vad som sades här i talarstolen i dag? Det är en ganska kraftig opinionsyttring som kommer till uttryck i motionerna som behandlas i utskottsbetänkandet. Ett genomgående tema i motionerna är avslagsyrkande på förvaltningsstyrelsens förslag och opinion för Sergels torg. I vpk-motionen 1977/78:21 har vi yrkat att riksdagen bör avslå förvaltningsstyrelsens förslag och uttala sig för ett kvarstannande vid Sergels torg samt uppdra åt förvaltningsstyrelsen att uppta erforderliga förhandlingar med Stockholms kommun i frågan. I andra motioner finns andra yrkanden, som dock har likartad innebörd. Konstitutionsutskottets majoritet kommer dock till slutsatsen att förvaltningsstyrelsens förslag utgör en ändamålsenlig lösning av riksdagens lokalfrågor i överensstämmelse med 1975 års beslut om återflyttning till Helgeandsholmen. Om man bara har detta beslut att utgå från kan det kanske vara möjligt att komma till denna ståndpunkt. Men huvudfrågan är fortfarande om återflyttningsbeslutet är överlägset eller underlägset alternativet Sergels torg. Utifrån sin bestämda uppfattning att 1975 års beslut skall gälla, finner heller inte utskottsmajoriteten anledning att på nytt eller ytterligare utreda Sergelstorgsalternativet. Detta är en märklig ståndpunkt. Tveksamheten rörande en återflyttning har ökat, och kravet på en utförligare belysning av Sergelstorgsalternativet har växt. Men det rör inte utskottsmajoriteten i ryggen! Det finns kanske skäl att gå litet utanför ritningar och kalkyler för att undersöka vilka drivkrafterna främst är för en återflyttning. Hur mycket nostalgi har det gått i denna fråga? Är det så att en del ledamöter drömmer sig tillbaka till det gamla riksdagshuset, oberoende av om ”idyllen” kan fungera eller inte för dagens och morgondagens riksdagsarbete? Jag tyckte Karl Boos inlägg röjde åtskillig romantik här i dag. Hur mycket finns av statustänkande i frågan? De flesta parlament har egna hus, får man ibland höra. Ofta är det fråga om hus med pelare och valv i stil med Helgeandsholmen. Däremot har jag ännu aldrig hört en besökande här i huset ifrågasätta det förhållandet att riksdagen hittills varit hyresgäst hos Stockholms kommun. F. ö. kan ju också detta hus förvärvas — även om det . inte finns särskilt gott om pelare och valv här! Är det den avskärmade placeringen på Helgeandsholmen, motiverad av s.k. säkerhetsskäl, som lockar en del? För vår del tror vi att det är långt mera betydelsefullt att riksdagen är placerad i nära kontakt med folk. Också riksdagsmän kan må väl av att möta en demonstration på Sergels torg. I valet mellan isolering av parlamentet bakom broar och lättillgänglighet för allmänheten föredrar vi det sistnämnda. Det är uppenbart att en rad konservativa synsätt mobiliseras för återflyttningsalternativet. Det är allvarligt om sådana skäl får bli bestämmande för ställningstagandet i denna fråga. Det är allvarligt om sådana skäl leder till att man blundar för det faktum att all erfarenhet visar att kostnaderna alltid blir avsevärt högre än de beräknade när man börjar ombyggnad av gamla hus. Det är allvarligt om sådana skäl leder till att man förringar problemen för Helgeandsholmen och förstorar problemen för Scrgels torg. Till konstitutionsutskottets betänkande nr 23 har fogats en reservation av sex ledamöter. Reservationen tillgodoser vpk-motionen i så måtto att den innefattar avslag på förvaltningsstyrelsens förslag rörande ombyggnad på Helgeandsholmen och de härför begärda medlen. Men man avstår från att ta ställning till alternativen nu. I stället för uttalande om riksdagens kvarstannande vid Sergels torg — vilket vi begärt — förordas i reservationen ytterligare överväganden av riksdagens lokalfråga på längre sikt. Även detta är klart Riksdagens loka frågor på längre Sikt frågor på längre Sikt bättre än förvaltningsstyrelsens och utskottsmajoritetens förslag, eftersom Sergels torg därmed blir föremål för ytterligare utredning. Även om alltså reservationen inte går så långt som vpk-motionen kommer vi aw stödja den. I detta sammanhang, herr talman, vill jag påtala den orimliga situationen att vpk:s representanter i utskotten hindras från att där yttra sig och avge reservationer. Inte ens i riksdagens konstilutionsutskott kan ett riksdagsparti - som klarat den gällande fyraprocentsspärren — arbeta på samma villkor som andra partier. Detta utskott borde vara föregångare när det gäller att skapa rimliga arbetsförhållanden i riksdagen. De synpunkter på riksdagshusfrågan som vi har från vänsterpartiet kommunisterna har alltså inte kunnat framföras i reservation mot utskottsmajoritetens beslut. Vi protesterar från vpk mot att de övriga partiernas odemokratiska ställningstaganden hindrar oss att arbeta på ett normalt sätt. Därigenom kan vi bli tvingade att ta kammarens tid i anspråk för att läsa upp vad som normalt utvecklas i en reservation. Ansvaret härför faller i så fall på de partier som genom sitt ställningstagande saboterar kammarens arbete. Det är hög tid att frågan om utskottens sammansättning och arbete bringas till en riktig lösning.
Herr talman! Jag skall replikera herr Berndtson på en enda punkt, och det gäller det uttalande av mig som han läste upp utifrån de stenografiska uppteckningarna. Jag tillät mig att driva ganska blodigt med Stockholms kommuns inställning i den här frågan, och mitt yttrande följdes i utskottet av muntra leenden, t.o.m. från de utpekade borgarrådens sida. Man skall naturligtvis alltid vara försiktig med att använda sig av satir. men Jag trodde nog att om det var någon i vpk:s riksdagsgrupp som skulle förstå satir, så skulle det vara herr Berndtsson.
Herr talman! Det är naturligtvis väldigt svårt att utläsa om Anders Björck menade något annat än vad det stenografiska protokollet berättar. Men det är uppenbart att Anders Björck redan har fått för sig att den här lokalen är en teaterlokal och inte riksdagens hus.
Herr talman! Nej, herr Berndtson, det är inte särskilt svårt att få klart för sig vad som avses i dessa sammanhang. Det är bara att läsa vidare i de stenografiska uppteckningarna, så kommer herr Berndtson att få alldeles klart för sig vad jag och andra menade i den här frågan. Detta behöver man inte förflytta sig till någon teaterlokal för att få klart för sig.

Herr talman! När riksdagen nu står i begrepp att fatta beslutet om sitt framtida hemvist, så är det ett beslut som i mycket liten grad berör de nuvarande riksdagsledamöterna personligen. Med den normala omsättning som sker av de folkvalda kommer dagens generation av ledamöter, oberoende av om de är yngre eller äldre, bara att vistas en kort tid i riksdagens lokaler efter inflyttningen, om man nu bestämmer sig för att flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Men ansvaret kommer att vila på denna kammares ledamöter för hur institutionen riksdagen kommer att ha sina lokalfrågor ordnade generationer framöver, vilka arbetsmöjligheter kommande ombud för Sveriges folk kommer att ha, vilket ansikte folkrepresentationen skall visa sina egna medborgare eller gäster från andra länder. Det är heller ingen unken nostalgi eller annan sentimentalitet när man anser att det åvilar dagens generation att bevara kulturbyggnader som tidigare betydligt fattigare generationer orkat skapa för att ge den spirande demokratin i vårt land en bostad att vara i. Det är alltså ett stort ansvar som i dag åvilar riksdagsmännen, och jämfört med de skäl som jag här räknat upp måste argumenten om ett absolut grannskap till de stora varuhusen eller T-banans huvudknutpunkt väga ganska lätt — ja, det måste närmast vara litet genant att de här argumenten över huvud taget har nämnts. Viktigast av allt måste, som jag ser det, vara att skapa goda arbetsmöjligheter för kommande riksdagar och att det är de som då verkar som skall bestämma hur de själva vill ha det. Det beslut som nu skall fattas bör alltså vara sådant att valfriheten framöver i största möjliga utsträckning bevaras, inte bara ett år, som reservanterna vill, utan minst 60, kanske hundratals år. En sak tror jag dock att vi alla är överens om: riksdagen skall vara vårt lands styrelsecentrum, där skall folkrepresentationen leva vidare för så lång tid vi kan överblicka. Jag tror även att det finns en stor majoritet bakom åsikten att Sveriges riksdag också bör finnas på en arbetsplats där både exteriör och interiör gör ett värdigt intryck. Begreppet pompa och ståt vare mig fjärran, men riksdagens egenart kräver en ändå en viss värdighet. : Om vi är säkra på riksdagens kommande ställning i vårt framtida styrelseskick, så kan vi däremot aldrig vara säkra på vilka arbetsformer som framöver kommer att väljas. Vi som i dagsläget haft uppdraget att försöka utforma lokaliteterna i ett permanent riksdagshus har bara att utgå från vad som i dag är beslutat och ge ytterligare några marginaler på punkter där ändringar kan förefalla troliga. I övrigt gäller det att skapa möjligheter till flexibilitet. Motioner om ändringar i riksdagens arbetsformer och enskilda ledamöters förutsättningar har alltid funnits. En del är hugskott, en del är mera sakligt underbyggda, en del rymmer privata önskedrömmar, andra rymmer samhällsperspektiv. För en byggnadsutredning är det dock omöjligt att ta hänsyn till alla önskningar förrän riksdagen har ställt sig bakom dem. Det hjälper inte om en motion återges i aldrig så många tidningar — riksdagens arbetsformer ändras inte förrän riksdagen beslutat därom. Det finns i dagsläget de som vill förvandla plenisalens offentliga överläggningar till någonting som inte angår frågor på längre Sikt frågor på längre Sikt riksdagsledamöterna mer än under voteringarna, men jag tror det finns betydligt flera som vill se kammaren mera välfylld av riksdagsledamöter även under överläggningarna och som vill ha kammaren som den verkliga centralpunkten i riksdagens arbete. Jag själv ansluter mig till den senare ståndpunkten. Jag vågar t.o.m., säga att kunskapen om vad som händer i riksdagens plenisal är en förutsättning för att den absolut livsviktiga kontakten med väljarkåren skall kunna ge det bästa utbytet. I ett kommande permanent riksdagshus bör då möjligheter stå öppna för olika meningsriktningar beträffande arbetsformerna. Dagens överläggningar kan knappast ge svar på frågan om framtida arbetsrutiner. Vi vet vad som nu gäller, och vi får rätta oss därefter och ge möjlighet till valfrihet framöver. Vilka förutsättningar måste då finnas för att bäst kunna tillgodose den valfrihet som jag här talat om? Viktigast är givetvis att utrymme står till förfogande, dels för expansion, men dels också för andra förändringar. Lika viktigt är det givetvis att riksdagen själv förfogar över det utrymme som kan tänkas stå till buds, detta mot bakgrund av att vi alla vet hur försiktig riksdagen hittills har varit när det gällt att gå bröstgänges till väga för att kunna tillgodose sina egna önskemål. Utan ett stort utrymme, som riksdagen själv förfogar över, kan man alltså säga att riksdagen saknar valfrihet och flexibilitet. Av de två alternativ som i dag ligger på riksdagens bord är det bara ett som uppfyller de anspråk som riksdagen har rätt att ställa för att kommande riksdagar skall vara fria i sitt val. Jag bortser då från förslaget Samspel, som genom sin konstruktion och genom sin utrensning av innehållet inte heller fyller riksdagens krav på bevarande. Det alternativ som uppfyller kravet på kommande valfrihet är Hetgeandsholmsalternativet och inte, som reservanterna vill påstå, Sergelstorgsalternativet. Jag använder fortfarande uttrycket Helgeandsholmsalternativet därför att även detta alternativ går in i Gamla stan, liksom jag konsekvent använder begreppet Sergels torg, trots de utsvävningar som gjorts av detta alternativ — man är ju redan på andra sidan Brunkebergstorg och på väg att gå över Drottninggatan. Därför kan vi använda begreppet Sergels torg. Vid Helgeandsholmen äger kronan inte bara de fastigheter som man anser sig ha behov av vid inflyttningen 1983 utan dessutom en reserv av drygt 600 rum om tillsammans 22 000 kvm lägenhetsyta, som man kan ta i anspråk den dag då behov därav föreligger. Vid Sergels torg fattas i dag redan vid inflyttningen 2600 kvm, om man skall följa det lokalprogram som nu antagits. Kommunerna har förklarat att man 1983 kan ställa ca 8 000 kvm lägenhetsyta till förfogande rätt över Drottninggatan i ett nybygge. Byggnadskommittén har ingen anledning ifrågasätta detta erbjudande, även om ytan ökade med ett par tre tusen kvadratmeter från det skriftliga meddelande man gav byggnadskommittén i juni 1977 och till den PM man gav ledamöter och press direkt i oktober månad. Av 8 000 kvm blir det bara 5 000 kvar, sedan man täckt de bortfallna ytorna i östra kulturhuset. De 2 600 kvm jag sade att vi hade behov av omedelbart och som man skulle få i östra kulturhuset försvinner, eftersom detta inte får tas i anspråk. Det blir alltså bara drygt 5 000 kvm kvar. Övriga utrymmen som kan tänkas stå till riksdagens förfogande är spridda i flera fastigheter. När Olle Svensson här talar om att vi kommer att ha fyra till sex fastigheter nere vid Gamla stan, så är detta ingenting mot vad det kan bli här uppe, därför att de alternativ som presenterats offentligen och skriftligen till kommittén omfattar ytor kringkastade på en hel serie punkter kring detta hus. De blir alltså många fler. De är som sagt spridda runt omkring och de flesta ägs av privata intressenter, vilkas villighet att i dagsläget utrymma dem är lika med noll. I andra fall finns-prinvata hyresgäster som måste avhysas. Det är därför ingen överdrit att påstå att utöver ett relativt säkert expansionsutrymme på drygt 5 000 kvm till f.ö. okända kostnader finns bara spridda, osäkra lokaltillgångar här uppe. Byggnadskommittén har vid sina beräkningar utgått ifrån att framme vid nästa sekel behövs ytterligare ca 15 000 kvm lägenhetsyta. Skulle det vara en felaktig bedömning genom att den är för hög och att det relativt säkra tillskottet om drygt 5000 kvm skulle räcka till, uppfyller ändå inte Sergelstorgsalternativet anspråken på att ge den framtida riksdagsgenerationen valfrihet, då riksdagen aldrig kan få förfoga över fastigheterna vid Sergels torg efter eget val. Antingen riksdagen blir hyresgäst eller köper fastigheterna skall bortåt en tredjedel av dem användas för annat ändamål. Det är ett absolut villkor i stadens offerter. Vi kommer alltså aldrig någonsin att Kunna använda en tredjedel av dem till riksdagshus. Jag har förståelse för kommunens krav i detta avseende. Några rester av kommunens stolta målsättning på 1960-talet om en kulturens högborg bland bankpalatsen vill man givetvis ha kvar. Dessutom är det någonting av en självklarhet att det skall finnas butiker i stadens centrum där människor strömmar förbi. Men lika fullt är dessa för riksdagen främmande verksamheter ett stort hinder i valfriheten att ordna arbetsförhållandena. Jag skall här inte göra ett alltför stort nummer av säkerhetsfrågorna, men alla som haft med den här saken att göra förstår själva vad ett offentligt garage och en försörjningsled i källaren betyder från säkerhetssynpunkt. Jag kan naturligtvis anföra många praktiska exempel på den begränsade valfrihet som föreligger när en fastighet har den dubbelanvändning som i dag är fallet vid Sergels torg och som för all framtid skall bestå enligt villkoret i kommunens offert. Jag skall nöja mig med att anföra ett litet problem. Det finns bara ett kök, och detta liksom andra utrymmen är gemensamma med den offentliga restaurangen. Riksdagen är i dag alltså piskad att göra upp med samma entreprenör som har den offentliga restaurangen under, och helt utan problem kan jag försäkra kammarens ledamöter att det inte varit hittills. Det finns dock större och allvarligare betänkligheter. I stort sett kan jag intyga att samarbetet med kommunen hittills har fungerat bra, men det kan finnas skäl att också peka på andra företeelser som inte är bra. Låt mig liksom andra talare här har gjort uttala min uppskattning av de stadshuspolitiker som sagt att riksdagens lokalfråga är riksdagens angelägenhet, medan kommunen i huvudsak har ansvaret att hjälpa till och dessutom att bevaka stadsbildsfrågorna. Jag har exakt samma synsätt. Riksdagens loka frågor på längre Sikt |- frågor på längre Sikt Men riktigt intressant blir den här frågan först när jag beskriver vad som hänt under två år, 1968 och 1977. År 1968 sade det ledande borgarrådet, väl att märka med stöd av sin partigrupp, att Sergels torg för riksdagen var ett provisorium och ingenting annat. Alla försök att undersöka om det provisoriska riksdagshuset kunde bearbetas för att bli ett permanent riksdagshus avvisades bestämt. Man sade: Hängde riksdagen sig ändå kvar, skulle man beteckna ledamöterna sbm kulturbarbarer, vilka inskränkte den kulturella verksamheten kring Sergels torg. Framme vid 1977 försöker en annan kommunal myndighet, fastighetskontoret —- jag förmodar med borgarrådets stöd — att påverka riksdagen åt motsatt håll genom att vid sidan av sina officiella kontakter dela ut ett mångfaldigat papper till riksdagens ledamöter med ett innehåll som på många punkter är diskutabelt och som jag dessutom kan beslå med direkta felaktigheter på flera punkter. Nu tror jag förstås att riksdagens ledamöter kan stå pall även för sådana här framstötar, men det illustrerar på ett belysande sätt hur riksdagens valfrihet blir begränsad, om den skall göras beroende av vem som för tillfället sitter på de olika stolarna i Stadshuset. Användningen av riksbyggnaderna borde ha varit självklar — riksbanken tvingades lämna dem 1968 och man tvingades att bygga ett nyss hus för 150 milj.kr. för att man inte ens fick utreda möjligheterna att göra detta hus till en permanent lokal. Det orsakades av Stockholms stadshuspolitiker. Jag håller med Olle Svensson när han säger att det kanske var en olycka att man inte satte sig på kommunens planmonopol och även utredde markfrågan kring Gustav Adolfs torg, men riksdagen hade då den åsikten att hade vi en kommun med planmonopol skulle detta också gälla riksdagen. Man borde inte stifta en lag som förbjöd Stockholms kommun att utöva sitt mark monopol. Likadant är det i dag. Vi har försökt att finna oss I Stockholms kommuns önskningar när det gällt att stadsplanemässigt få riksdagen att fungera nere vid Helgeandsholmen. Man kan säga att vi haft ett intensivt samarbete med staden, därför att hela byggnadskommittén delat uppfattningen att kommunens främsta uppgift i dag är att passa in riksdagens hus i stadsbilden. Man har hela tiden på förslag av ansvariga politiker haft ett kontinuerligt samarbete med dem av kommunens representanter som handlägger dessa frågor. Detta intensiva samarbete har lett till att man nu är helt överens i stadsbilds och stadsplanefrågorna. Visserligen har byggnadsnämnden bordlagt själva beslutet, men anledningen härtill var inga erinringar, utan att man ville avvakta riksdagens slutliga beslut. Intressant är också att konstatera. som Karl Boo gjorde här förut, att planverkets chef, Lennart Holm, i en artikel uttalar sig helhjärtat - inte i något slags sentimentalitet och nostalgi — för det inslag i stadsbilden som en ombyggnad av riksbanken medför och berömmer förslaget kvalitetsmässigt sett, också från alla de synpunkter som rör byggnadsplanen. "Samarbetet med kommunen har inneburit att en del förändringar har vidtagits i det ursprungliga förslaget, som benämndes alternativ 2, men de viktigaste av dem har tidigare redovisats för riksdagen. Högbron mellan plenisalsfoajén och kanslihuset har kommit bort och ersatts med en klimatskyddad förbindelse i höjd med Stallkanalsbron. Detta i sin tur har fått till följd att gångtiden mellan arbetsrummen och plenisalen har förlängts med en minut. Tiden ligger ändå inom den ram som riksdagen tidigare godkänt, dvs. fyra minuter. Kommittén och förvaltningsstyrelsen har ansett att den miljöbevarande åtgärd som brons borttagande innebar, och som var ett krav från kommunen, var värd priset av ett par timmars förlängning av riksdagssessionen — för det är vad det rör sig om. Det är heller inte uteslutet i framtiden att en ny, mänsklig och trivsam plenisal med vettig takhöjd osv. och med trevliga kringliggande utrymmen kommer att hålla ledamöterna kvar vid kammaren på ett annat sätt, så att tidsförlusten försvinner helt. Det går f. ö. även att anlägga förvarningssignaler, om det skulle bedömas som erforderligt. Det är kring den här minuten som riksdagshusfrågan kommit att cirkulera, med lustigheter i pressen och i motioner och med en stor, vetenskaplig kommunikationsutredning som nästan skulle ha hedrat statens järnvägar eller SL. Ytterst få har dock förstått att den minut vi har vunnit här vid Sergels torg har fått betalas ganska dyrt, nämligen med omöjligheten att stänga av hotelidelen och med att plenisalsfoajén har blivit husets stora trafikled. I en riksdagsdebatt som den här kan man givetvis inte gå in på några långa ickniska förklaringar om vilka utrymmen som finns i de olika husen och arbetsplatsernas beskaffenhet. Något om principerna för lokalernas utplacering kan dock sägas. Gamla riksbanken har blivit plenisalsbyggnad med alla kammarnära uppgifter, som kammarkansli, stenografer, press, klubb och läsrum samt restaurang. Stora delar av det huset har bevarats, till det yttre nästan helt. Det gamla riksdagshuset har blivit det stora utskottshuset, men lämnar också plats för mycket annat, såsom upplysningstjänsten, biblioteket med egen ingång utifrån, administrationen och flera andra saker som inte behöver ligga nära kammaren. Detta hus har bevarats nästan intakt utseendemässigt. men stor möda har lagts ned på att förbättra miljön. Kanslihuset innehåller Iedamotsrum, partikanslier och utrymmen för gymnastik och liknande. Konferensrum finns i alla tre husen, därför att det har ansetts bra. Det är bättre att ha konferensrum där man arbetar än att ha dem samlade i en enda pool på ett ställe; annars hade det naturligtvis varit tekniskt möjligt att göra så. I byggnadskommitén har funnits representanter för de olika personalkategorierna, som alla efter slutat arbete ansluter sig till förslaget om arbetslokalernas ordnande. I ett läge där man har att bygga om befintliga hus till arbetslokaler i modern tid är det utomordentligt intressant att kunna konstatera den stora uppslutningen från riksdagens personal bakom de åtgärder som föreslås. Vad gäller riksdagstedamöternas arbetsplatser är det klart att omdömet färgas av vad man anser att riksdagsmännen skall ha som främsta arbetsuppgift, men jag tror ändå att det vid en objektiv bedömning blir svårt att hitta Sikt frågor på längre frågor på längre sikt någon punkt där inte ledamöternas arbetsplats blir bättre vid ett förverkligande av Helgeandsholmsalternativet än vad som är fallet vid Sergels torg i dag. Jag vågar säga att funktionsmässigt är Helgeandsholmsalternativet överlägset Sergelstorgsalternativet. Den naturliga uppdelning på tre hus som är tänkt vid Helgeandsholmen är inte en nackdel, som en del kritiker velat göra. gällande. I stället är det en fördel. Ett hotell ligger bättre i en egen byggnad än med mängder av passager in i plenisalsbyggnaden. Biblioteket ligger bäst med en egen ingång. Samtidigt finns mellan varje hus minst en förbindelseväg som snabbt kan nås. Var än riksdagen skall hålla till är det förenat med kostnader, vare sig man äger sin bostad eller hyr av andra. Riksdagen hade väldigt små lokalkostnader före enkammarriksdagen, beroende på att huset var byggt för länge sedan men också på att man eftersatte underhållet. Anspråken var därtill mycket små. Riksdagen har även under den tid den varit hyresgäst i provisoriet vid Sergels torg halt en låg hyra. Skall man bli permanent bosatt vid Sergels torg, är det ganska självklart att kommunen nu vill ha ut en hyra som åtminstone är baserad på det historiska anskaffningsvärdet. Det är vad kommunen nu har begärt. För att få en jämförelse till stånd har byggnadskommittén låtit byggnadsstyrelsen räkna fram en årshyra, där man i botten för Helgeandsholmsalternativet lagt det nuvarande avkastningsvärdet på byggnaderna och därtill ombyggnadskostnaderna. I prisläget den 1 april 1977 skulle årshyran då bli 589 kr. per kvadratmeter vid Helgeandsholmen mot 810 kr. vid Sergels torg. I dagsläget är det alltså ekonomiskt mycket fördelaktigare för riksdagen att flytta tillbaka till ombyggda lokaler på Helgeandsholmen. Jag skulle dock vilja säga att den här sifferexercisen redan har förlorat en del av sitt värde. Man hade i den då gjorda kalkylen räknat med att 2 600 m? yta i östra kulturhuset skulle tas i anspråk. Nu får man 8 000 m? på andra sidan Drottninggatan, och man vet inte ett dugg om vad de kommer att kosta. Skall man bygga nytt och bygga om här i huset — och det är ju vad reservanterna egentligen vill — skulle man komma upp till oerhört höga kostnader; det har redan nämnis av andra talare. I det duplicerade papper från kommunen som jag talade om förut har gjorts en beräkning, som gör gällande att vid stark inflation kommer ombyggnadskostnaderna och därmed årshyran vid Helgeandsholmen att stiga kraftigt. Men byggenskapen skall ju inte sluta i det här landet trots inflationen, och byggs inte riksdags-, riksbank och kanslihus om för detta ändamål så blir det för någonting annat, som då får ta inflationspriserna. F. ö. har jag inte märkt att hyresnivån ligger stilla i gamla hus när den stiger i nya. Vi har numera en bruksvärdes eller marknadshyra, och det blir den som blir utslagsgivande. Vi har märkt inte minst på den nya offert beträffande det här huset som vi fått från Stockholms kommun hur hyreskostnaderna har stigit från 1974 fram till i dag. Då den marknadsmässiga hyran efter gjorda, mycket vetenskapliga undersökningar ligger 30 ?a lägre kring Helgeandsholmen-Gamila stan än i City vid Sergels torg, blir det alltså fördelaktigare att ligga vid Helgeandsholmen. Det finns de som menar att skall vi titta på de ekonomiska sammanhangen, så måste vi också blanda in Stockholms kommuns ekonomi. Jag tycker inte man skall göra det, för riksdagens lokalfrågor skall styras av riksdagens behov av lokaler, inte av den kommunala ekonomin. Men även om kommunens ekonomi skulle blandas in i sammanhanget, tror jag det vore oklokt att inte använda ett hus till vad det är egentligen är avsett för. Hotelldelen är byggd till hotell, och jag har den uppfattningen att det är brist på hotellrum i centrala Stockholm. Var kan man hyra eller bygga ett hotell för det pris som kommunen har erbjudit riksdagen att kvarstanna för? Teaterhuset är byggt till en teater. Enligt gällande avtal mellan kommunen och riksdagen betalar riksdagen en stor summa pengar för att lokalerna skall återställas till teater när riksdagen flyttar. Skall då kommunen inte bygga någon ny stadsteater? Jo, det avser man väl att göra, för annars skulle inte ett borgarråd i tysthet ha låtit göra en ritning för gamla riksdagshusets omvandling till stadsteater. Den ombyggnaden kommer säkert att bli dyrare än att göra om T-huset vid Sergels torg till teater, som man f. ö. till stor del redan fått betalt för enligt hyresavtalet med riksdagen. Kvar står då bara glashusen ut mot torget. och efter framgångarna som kommunen haft med Östra kulturhuset kan det som är kvar av den västra delen inte vara något problem. Herr talman! Riksdagen har fattat principbeslut om återflyttning till Helgeandsholmen samt givit förvaltningsstyrelsen i uppdrag att utföra en serie undersökningar för att fullfölja beslutet. Därefter har riksdagen med mycket stor majoritet utökat uppdraget något därutöver, så att även Sergels torg skulle undersökas till en del för att ett utförligare material skulle föreligga för ett slutligt beslut. Dessa undersökningar som begärdes har nu utförts och mot detta har, såvitt jag förstår, inga större erinringar framställts. Det är alltså dags att avgöra den här frågan nu. Om riksdagen vid varje tillfälle den får en förnyad begäran om utredning hittar på någon ny liten del att utreda, drar den ett löjets skimmer över sig själv. Även en riksdag måste veta vad den vill. En sak vet vi direkt. Varje ny utredning kostar pengar. Den miljon som här föreslagits kommer säkerligen inte att förslå. Varje förändring i huset kostar pengar, varje uppskov komplicerar det hyresavtal som i dag finns med Stockholms kommun, varje uppskov försvårar departementens överflyttning och placering i Klara. För många är i dag uppskovet den obotfärdiges förhinder. Jag tror att Olle Svenssons kritik av Helgeandsholmen och beröm av det här huset kan tolkas i den riktningen. För många är det inte så, utan det gäller ett ärligt upplagt uppskovsförslag för att se om förslaget om ett bättre Sergels torg kvarstår. Fortfarande finns alla de skäl som jag tidigare räknat upp för att man skall stanna kvar. Hur man än gör kan man inte bygga om detta hus inom några rimliga ekonomiska ramar. Det går inte, som var och en säkert förstår, att Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt frågor på längre Sikt t.ex. sänka detta tak. Att få den absoluta vetskapen om vad som är möjligt genom en utredning kan inte vara värt den stora skada som ett uppskov åstadkommer. Låt mig så något ta upp ett par saker i reservationen. Där står bl.a. att det är samma projektorganisation som utfört beräkningarna vid Sergels torg och vid Helgeandsholmen, och man kan lätt förledas att tro att objektiviteten ifrågasatts. Till detta skall då lämnas den upplysningen att visserligen har beräkningarna utförts av samma projektorganisation under byggnadsstyrelsens överinseende, men det har inte i något fall varit samma konsulter som gjort beräkningarna. Man har velat hålla isär projekten, så att ingen skulle kunna komma och säga att någon har haft ekonomisk nytta av att driva den ena eller andra linjen. Man talar vidare om att utredningsarbetet vilar på ett föråldrat material, och att detta tydligen beror på att inga kontakter tagits med Stockholms stads representanter. För att börja med påståendet att inga kontakter skulle ha förekommit vill jag bara upplysa kammaren om att sådana kontakter på det tekniska planet har skett praktiskt taget oavbrutet. Även om inga protokoll föreligger, har andra kontakter upprätthållits. Reservanterna lyssnade troligen inte ordentligt på vad som sades vid utfrågningen inför KU. Där sades nämligen att sådana kontakter har tagits. Därjämte har flera förfrågningar ställda till kommunen skriftligen besvarats. Offerterna med sina följebrev har också varit undertecknade av Stockholms stads främsta representanter på borgarrådssidan. Jag förstår inte vart reservanterna vill komma med sitt påstående. Möjligen menar reservanterna att kommunens folk skulle ha tagit kontakt med utredningen för att tala om att tidigare lämnade uppgifter varit felaktiga, och onekligen skulle detta ha sett snyggt ut. I stället för att lägga ut en stencil på riksdagsledamöternas platser skulle man ha gått till kommittén och sagt att de uppgifter som tidigare lämnats var felaktiga. Jag undrar om det är detta reservanterna menar. Tiden mellan 16 juli och 22 september har gjort att reservanterna förebrår utredningen att arbeta med föråldrat material. På hur kort tid skall man kunna lägga fram en sådan här utredning? Ingen utredning i världen kan arbeta med ett material som är en vecka gammalt. Skall man i stället arbeta med et material som kommer andra vägar, ett material som i sina kostnadsberäkningar glömmer bort väsentliga saker, t.ex. att vi har kostnader för ett garage? Detta har stencilförfattarna inte kommit ihåg, och de för också fram flera andra felaktigheter. En sådan här utredning måste arbeta med ett seriöst material. som i detta fall givits av kommunens offentliga representanter.

De har inga ytor att släppa till. I den PM som ledamöterna fått på sina bänkar den 6 oktober från fastighetskontoret säger de som representerar kommunen att kommitténs ledamöter inte förstår skillnaden mellan ja och nej. Det är visserligen nej, men det skall tolkas som ja. Så kan man inte arbeta i en utredning. Till detta skulle jag vilja lägga att jag tror att alla som haft med tomtfrågor att göra vet alt detta är typexemplet på en sådan långrotningsfråga med markbyte och vad därtill hör, vilken helt ligger utanför vad riksdagen kan överblicka eller påverka. Riksdagen har ingen mark som kan bytas bort till Länssparbanken eller Lantbrukarnas riksförbund. Vill man invänta dylika besked, vill man utreda alla nya hugskott eller mera seriösa förslag, så kommer riksdagen att bo i ett evigt provisorium. Enligt min uppfattning finns det i dag två klara alternativ. Båda är ungefär lika långt framme i nuläget. När man säger att Sergels torg inte är det, tycker jag att det rör sig om felaktigheter. Sergels torg existerar i dag i verkligheten. Riksdagens ledamöter kan knalla omkring i detta hus och se hur det fungerar. Man har arbetat här i några år. Det här huset ligger betydligt längre fram i planeringen än de skisser som gäller för Helgeandsholmen. Det går att göra bedömningar mellan de här två sakerna. Möjligheten att bedöma vilket alternativ man skall välja på objektiva grunder är i dag, som jag ser det, mycket stor, och dessa bedömningsgrunder är helt framtagna i enlighet med riksdagens så gott som enhälliga beslut. Som jag sade tidigare måste även en riksdag veta vad den vill. Ett ytterligare uppskov skapar bara problem utan att riksdagen kan få några bestämda nya uppgifter. Om vi får ett nytt hus på kanske 8 000 m? på andra sidan gatan, betyder det att vi får mycket ökade kostnader, eftersom vi i inflyttningsögonblicket bara har behov av 2 600 m?. Det betyder att vi får ganska många kvadratmeter över för några år framåt.

Det är bättre att llaninge och Botkyrka får arbetsplatser för utredare än att verksamheten skall ligga här vid Drottninggatan. Olle Svensson använde en lång stund för att kritisera utredningens siffror. Han har exempelvis sagt att det kan bli ett avstånd på 150-370 m till Riksdagens lokalfrågor på längre sikt frågor på längre Sikt partikanslierna, och det är möjligt. Men partikanslierna har än så länge inte ansetts ha någon kammarnära funktion, varför de förlagts litet längre bort. Det är ledamöternas platser som fått komma närmare. Det finns också andra saker som Olle Svensson kritiserat, men jag är inte riktigt säker på att han har förstått allting alldeles riktigt. I sin motion har han t.ex. sagt att de mest avlägsna arbetsplatserna i det här huset ligger på 55 m avstånd. Den noggranna mätning som gjordes visade att avståndet är 195 m. Ungefär lika vårdslöst har Olle Svensson handskats med siffrorna på flera andra punkter, och jag ber kammarens ledamöter tänka på detta när de tar ställning till allt det andra som nämnts — beträffande 5-6 hus, tidsförlängningen, fasade hörn och annat som man gjort sig lustig över. Det är alltså denna minut som tvingat fram den här synnerligen noggranna utredningen. Om jag sedan får rätta Anders Björck skulle jag vilja säga att han tycks ha för sig att man måste bygga en bro över Drottninggatan, om man väljer att stanna kvar vid Sergels torg. Så är emellertid inte fallet. Något broalternativ har kommunen aldrig tänkt sig. Det gäller en tunnel — som väl tillfredsställer Olle Svenssons krav på att åka upp och ned. Kommer man in i det huset rör det nämligen sig om fyra våningar. Man skall sedan åka ned under marknivån. Sedan går man under Drottninggatan för att därefter åka upp till våning 7 eller 8 i det här huset —f. ö. i en hiss som är spärrad i det hörnet. Men det är kanske möjligt att bryta spärren och skicka i väg statsråd och talmän. Man skall alltså åka upp och sedan gå ut i den ändan av huset. Därefter skall man gå ned en trappa för att kunna komma in i plenisalen. Olle Svensson blir helt tillfredsställd med lösningen i det huset, det kan jag försäkra, för det blir ingen bro över Drottninggatan. Det går inte att bygga en sådan. Jag vill rätta Anders Björck på den punkten. Man säger att det är dyrt att bygga om på Helgeandsholmen. Visst är det dyrt, det är inget tvivel om den saken. Många talar om mycket högre kostnader än dem byggnadsstyrelsen och andra sakkunniga kommit fram till. Jag kan inte svära på att deras kostnadsuppgifter är riktiga, men jag kan hellre svära på dem än på de påståenden som görs på annat håll. Om man nu säger att det blir dyrt att bygga om på Helgeandsholmen, skapar man ändå arbetstillfällen som vi längtar efter. Det skall ju i dag ordnas arbetstillfällen genom uppförande av olika sorters förvaltningsbyggnader. I dag är det ju en kris inom byggnadsbranschen, och alla partier är överens om att vi i dagsläget skall försöka stimulera till en ökning av byggenskapen. I dagsläget är det alltså utmärkt att sätta i gång och bygga om på Helgeandsholmen. Herr talman! Jag har kanske talat litet för länge. Behöver jag yrka bifall till utskottets hemställan?

Herr talman! Erik Wärnberg gjorde sig lustig över problemen att ta sig fram här i huset vid en tänkbar expansion över Drottninggatan. Men, herr Wärnberg, exakt samma situation gäller vid ett genomförande av förslaget om återflyttning till Helgeandsholmen och Gamla stan. Så snart man skall över till ett annat hus gäller i stort sett den beskrivning som Erik Wärnberg gav. Vad som är så bedrövligt här är alltså inte särskilt mycket bättre i återflyttningsalternativet. Sedan kan jag bara notera att herr Wärnberg började med att argumentera för handlingsfrihet och valfrihet men sedan föreslår att riksdagen omedelbart skall bestämma sig för ett alternativ, som innebär en låsning på mellan 50 och Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt 100 år. Det är möjligt att det finns någon logik i det men —jag beklagar —jag har inte fattat den.

Herr talman! Jag förstår att Torkel Lindahl inte hörde vad jag sade. Jag framhöll att vad som är nödvändigt för att bevara valfriheten och flexibiliteten är att man förfogar över de lokaler som man bor i, och här förfogar vi inte över en tredjedel av lokalerna. Vi förfogar alltså inte över det hus som vi bor i här antingen vi äger det eller hyr det, medan vi i återflyttningsalternativet har lokaler som vi helt äger. Det är däri som den stora valfriheten ligger. Den valfrihet som reservanterna vill ha omfattar ett år, fram till den tidpunkt när man skall bestämma sig nästa år. Vad man då skall hitta på för alt få valfrihet ytterligare något år framåt i tiden vet jag inte. Men det är också en fråga om at man här måste binda sig med långtidskontrakt. I Sergelstorgsalternativet har valfriheten upphört den dag man bestämmer sig för att vara kvar här. Jag medger att man har valfrihet ett år till, till enorma kostnader och med besvärliga utredningsalternativ, men inte längre än så. Vid en återflyttning har vi valfrihet kanske i generationer framåt. Sedan gjorde jag mig kanske litet rolig över bedrövligheten här. Det var inte meningen att vara så rolig över den, utan meningen var bara att tala om att det inte är så rasande bra med expansionsutrymmet på den absolut bästa del som man kan presentera. Hur skall det sedan bli när man kommer bort 'till Lantbrukets riksförbunds hus och till Länssparbanken, där man skall trava i väg rätt långt bort och där avstånden kommer att bli betydligt längre än de är vid Helgeandsholmen”? Man kommer nämligen inte in i ett hus som man inte får disponera över. Det är andra hyresgäster som har det huset. Det är kringkastade ytor i det förslag som kommunen har presenterat. Det är officiella och offentliga förslag som kommunen har presenterat för byggnadskommittén. Man har visserligen mot slutet enat sig om vilken sida av Drottninggatan som vi skall vara på, men innan dess hade man spritt ut lokalerna på ett flertal håll, i höghusen, i bunkrarna och allt vad de områden kallas som har spikats. Men det man nu presenterar, inte för oss i byggnadskommittén utan för riksdagens ledamöter i en stencil som inte på något sätt är en officiell skrivelse till kommittén, är att vi skall ta i anspråk hus som vi inte disponerar över utan där vi måste gå bröstgänges till väga för alt komma in i dem. De 5 500 kvadratmeterna har vi när vi har räknat bort de 2 600. Det är jag medveten om. Kostnaderna för dem känner jag inte till. Jag hinner kanske, herr talman. tala om att jag 1968 var reservant och sade att nu skall vi undersöka om vi kan vara permanent i det här huset. Men då trodde jag att vi skulle ha ett permanent hus för riksdagen allena och inte dela med oss en tredjedel till andra hyresgäster. Jag trodde att vi skulle få lokaler som passade oss och inte en plenisal som ser ut som denna och en hel massa andra utrymmen. Dessutom — det viktigaste av allt — fanns då en möjlighet för riksbanken att ligga kvar på Helgeandsholmen. Nu har riksbanken genom kommunens agerande tvingats bygga ett nytt hus. Kanske 100 milj.kr. är bortkastade. Nu vill man kasta bort ytterligare pengar i stället för att bygga om det hus vi har.
Herr talman! Jag vill påminna vännen Erik Wärnberg om att det förslag som då lades om provisorisk förflyttning till Sergels torg och den lösning som man då tänkte sig stod Erik Wärnberg bakom. Han hade också arbetat med det förslaget. Det är Erik Wärnbergs lösning som vi har här, bl.a. av plenisalen.

Vi skall emellertid inte ta ställning till den frågan i dag, utan det skall vi göra i framtiden, jag vill betona det. Erik Wärnberg gjorde sig också lustig över att någon skulle ha varit ironisk i fråga om det representativa. Men när Erik Wärnberg försvarade ståndpunkten att vi skulle stanna här vid Sergels torg, hade han ett utomordentligt argument mot dem som talar om nostalgi. Erik Wärnberg anförde i ett särskilt yttrande till bankoutskottets utlåtande nr 47 år 1968: "Det har ansetts att det kommande Riksdagshuset bl.a. av historiska och traditionella skäl bör ligga i närheten av dess nuvarande plats. Dessa skäl får mindre tyngd för varje år som Riksdagen är placerad i de provisoriska lokalerna vid Sergels torg. Efter en tioårsperiod, till vilken tid provisorietiden beräknas uppgå, torde Riksdagen vara väl etablerad vid Sergels torg, och genom regeringsbyggnadernas planerade förskjutning norrut fått ytterligare fäste där.” Det var Erik Wärnbergs uppfattning 1968. Jag instämmer till fullo i detta. Det går alltså att ha samma ståndpunkt i dag, då det står klart att riksdagen stannar än längre tid. Det här är en historisk plats. Vi har här fattat beslut om en ny författning. Här har enkammarriksdagen introducerats. Man kan också mobilisera traditionella och historiska skäl för att söka en lösning här — och då givetvis en bättre lösning än den vi nu har. Det är dit reservanterna syftar med sin reservation.
Herr talman! Jag konstaterar att om man i dag binder sig för hundra år framåt kallas det valfrihet, men om man vill skaffa sig bättre beslutsunderlag för att kunna fatta ett vettigt beslut nästa år, heter det att man binder sig. Jag förstår fortfarande inte riktigt det hela. Riksdagens loka frågor på längre Sikt /- frågor på längre Sikt
Herr talman! Man binder sig givetvis för att vara kvar i de områden kring Helgeandsholmen och i Gamla stan som förslaget rör sig om, men man binder sig då inte på annat sätt än att man kan flytta in i lokaler som man redan äger. Skillnaden är ju den att man disponerar det området och har valfrihet att Aytta från det ena stället till det andra, om man behöver göra det, medan man här sitter fast. Dessutom är man på den här platsen beroende av vilket borgarråd som sitter på vilken stol, eftersom åsikterna i Stadshuset ändras. Det beroendet tycker jag inte att riksdagen skall försätta sig i! Det skulle naturligtvis vara bra om Olle Svensson ville läsa upp hela det särskilda yttrandet av mig och inte bara valda delar av det.

Då sade emellertid kommunen definitivt nej, och riksdagen sade också definitivt nej. Någon gång måste även kommunen och staten bestämma sig, och för planeringens skull måste man ju ta reda på vad man vill. Det är detta som har gjort att jag tycker att när vi nu har byggt ett nytt riksbankshus och när vi inte har lyckats få det här huset så bra som vi vill ha det och när vi dessutom inte längre har någon användning för riksbyggnaderna där nere på Helgeandsholmen samt när det går att få dem att fungera mycket bättre för riksdagen än det här huset gör, då finns det inte längre någon anledning att uppehålla sig vid den där tio år gamla reservationen som Jag en gång avgav i förvaltningsstyrelsen för att öppna en möjlighet för riksdagen att stanna kvar här.